Herr talman! Kommunikationsministern var nu något hovsammare. Nu fanns det i varje fall några punkter i utskottsbetänkandet som var bra. Men fortfarande hade statsrådet denna litet glättade inställning att det mesta finns i propositionen. Utskottsmajoriteten skulle faktiskt inte komma på idén att föreslå tillkännagivanden om saker som vi ansåg fanns i propositionen. Det är därför att de inte finns i propositionen som utskottet föreslår riksdagen att göra tillkännagivanden. Jag kan inte gå igenom alla de 20 punkterna en gång till, av naturliga skäl — jag har inte tid till det. Men vi tar ett exempel igen: Svensk lokaltrafik är en tidning som ges ut av Svenska lokaltrafikföreningen — som hade kongress i går, vi var där några stycken — och det står i det senaste numret ”många har uttryckt sin besvikelse över att de senaste 10 årens myckna utredande gett ett så magert resultat för kollektivtrafikens del. Magert åtminstone om man försöker hitta något positivt. Förslag som ger negativa effekter finns det ganska gott om. En del har uttryckt det så, att Bondestams proposition är det avgörande beviset för hur lite förpliktande det är att i ord ge stöd åt kollektivtrafiken. Att göra något är en helt annan sak.

Det vore väl ganska vettigt att i stället för den här underliga dispyten om vad KOLT innebär försöka förklara för oss i riksdagen vilken högre visdom det är som har förlett regeringen att tro att man med minskad statlig stimulans skall kunna få en ökad satsning på kollektivtrafiken. Hur skall det gå till att öka intresset för kollektivtrafiken i de stora tätorterna, där bekymren redan är så stora när det gäller denna trafik, inte minst i energikrisens fotspår, om man i stället drar in de statliga insatserna? Det har under de borgerliga regeringsåren förlorats mycket tid när det gäller planeringsarbete och utredningsarbete. När riksdagen nu begär en rad åtgärder, är det viktigt att de skyndsamt förverkligas. Regeringen har nu ansvaret för att — trots sina prestigeförluster — förverkliga riksdagens trafikpolitiska beslut. Men vi är många i den här riksdagen som tror att det behövs en annan regering för att kunna klara det.

Herr talman! Kommunikationsminister Bondestams tystnad när det gäller inlandsbanan är närmast öronbedövande. Det är litet förvånande med hänsyn till den mycket kraftiga presspolemiken och alla uttalanden som gjorts från olika håll i Norrlands inland av både kommunalmän och miljökämpar till förmån för inlandsbanan och en upprustning av densamma. Mot den bakgrunden vill jag göra en kort återblick över vad som har hänt i den här frågan i riksdagen under 1970-talet. I en interpellation den 17 oktober 1972 krävde jag att regeringen skulle ta initiativ till en upprustning av inlandsbanan. En månad senare ungefär krävde Nils Åsling och Per Stjernström, också centerpartister, samma sak i en motion. Riksdagen och kommunikationsminister Norling avvisade tyvärr kraven i december samma år. År 1973 motionerade vi igen, och då fick vi hjälp av en motion från vänsterpartiet kommunisterna med samma krav. År 1974 utökades skaran med några moderater, men bägge åren avvisades kraven av övriga partier här i riksdagen. Först när centerpartiet 1975 77. I sammanhanget kan det kanske vara intressant att veta att socialdemokraterna reserverade sig mot detta beslut. Samma anslag har sedan Fälldinregeringen anvisat under budgetåren 1977 79. När folkpartiregeringen räknade upp detta anslag till 15 miljoner för budgetåret 1979/80 trodde kanske många att detta skulle innebära en fortsatt satsning på inlandsbanan. Jag tillhörde dem som trodde det. Men hejsan, vad man bedrog sig! I den trafikpolitiska propositionen förordas att persontrafiken bara skall fortsätta på sträckan Östersund-Storuman. Vid trafikutskottets behandling har emellertid moderater och socialdemokrater lyckligtvis kunnat enas om att skjuta frågan om nedlagd persontrafik på inlandsbanan på framtiden, men några ytterligare medel för upprustning har inte anvisats. Centern är tyvärr ensam om att nu verkligen satsa på inlandsbanans fortlevnad genom att anvisa ytterligare 10 milj.kr. för upprustning av denna bana. Dessutom vill vi anvisa 15 milj.kr. för upprustning av övriga glesbygdsbanor i Norrland. Detta är ett steg på vägen mot en bättre situation för människorna längs inlandsbanan.

Herr talman! I fråga om kollektivtrafiken är vi tydligen nu överens. Mitt förra inlägg orsakade inget genmäle i sak, och då vet vi väl vad som skall hända i kanslihuset med anledning av dagens beslut. Det var ju skönt. Men sedan blev jag orolig vid uppräkningen av de 20 punkterna. Jag tar upp två av dem. Den ena gäller inlandsbanan, som Rune Torwald berörde. Man fick uppfattningen av kommunikationsministern att det inte var någon skillnad mellan propositionen och utskottsbetänkandet i denna del. I propositionen står det att inlandsbanan inte kan betraktas som en funktionell enhet och att man till skillnad från de berörda länsstyrelserna inte vill att inlandsbanan skall behandlas som sådan vid våra satsningar på järnvägstrafiken. I utskottsbetänkandet står det däremot att inlandsbanan skall rustas upp och att staten skall ta sitt ansvar för underhållet av inlandsbanan i hela dess nuvarande längd — observera inte trafiken utan banans längd. Dessutom har vi sagt att vi skall arbeta vidare för att få de resurser som behövs för att klara upprustningen. Det är en utomordentligt stor skillnad, och det vore tråkigt om det inte har ”gått hem” i kanslihuset. Där måste man nu ha en annan kursriktning i det fortsatta arbetet med inlandsbanan än den man skulle ha haft om propositionens förslag hade gått igenom. Den andra frågan gäller transportforskningen. Där säger statsrådet att utredningen om transportforskningsdelegationen redan har fått utredningsdirektiv och att man väl då får göra ett litet tillägg i enlighet med vad utskottet har sagt. Men då har man inte begripit detta heller. Jag vet inte hur många gånger jag har talat om för både departementsrepresentanter och Rolf Sellgren i utskottet vad det är för skillnader mellan våra olika uppfattningar. Vi har sagt att transportforskningsdelegationen är en liten, isolerad del av hela det transportforskningsarbete som försiggår på institutioner, universitet, trafikföretag etc. Vi vill att man skall se över hela detta område. Därför får ni riva sönder direktiven för er utredning och utarbeta nya direktiv med en helt annan ambition och en helt annan inriktning. I framtiden måste vi uppenbarligen skriva mycket längre när vi skall formulera våra tillkännagivanden, om det skall bli klart vad de handlar om. Avslutningsvis vill jag säga att jag också vill ha en annan regering som med större tyngd kan driva den trafikpolitik som vi i stora drag är överens om. Den regeringen tror jag blir bäst om den består av tre partier och har en borgerlig färg. Men det får väl väljarna klara av den 16 september. — Jag vet inte om det var detta Bertil Zachrisson menade i sin senaste replik.

Herr talman! De farhågör som jag gav uttryck för i mitt förra anförande har besannats. Anitha Bondestam räknar de samhällsekonomiska kostnaderna genom att jämföra rälsbussen med landsvägsbussen, och så kommer hon fram till att det blir billigare att med landsvägsbuss transportera det fåtal passagerare som nu åker med rälsbuss. Men de 200-300 bilarna som går miltals på landsvägen och den kostnad som de energimässigt drar — var kommer de in i sammanhanget? Det är det som är det intressanta. Och varför befinner de sig på vägen? Jo, därför att man har försämrat järnvägstrafiken så enormt att den över huvud taget inte uppfyller något av de krav som trafikanterna har. När det gäller att forma trafikpolitiken i detta land för ni ett resonemang om bl.a. marknadsmässiga former och har ett snävt privatkapitalistiskt tänkande. Det är ett faktum. Jag vill återge vad Tomas Mickelsson, en aktiv person i dessa frågor, har sagt: Har någon isolerats värre på vår landsbygd än de billösa i bilåldern? De har lämnats kvar sedan bilen strypt först järnvägen, sedan busslinjen. Och handeln har med bilens hjälp rationaliserats in till tätorten, tillsammans med skola och all annan service. En tredjedel eller en fjärdedel av den vuxna befolkningen kommer alltid att vara utestängd från bilkörandet. Det är de som är för unga för att ta körkort, de som är för gamla, som är sjuka eller handikappade, som har mist sitt körkort på grund av brott eller andra skäl. Den grupp som är utestängd från bilkörandet kommer snarare att öka än att minska. Detta skrevs 1969. Med den trafikpolitik som vi i dag skall fatta beslut om kommer konsekvenserna att bli vad jag nu har läst upp för i första hand denna tredjedel eller fjärdedel av befolkningen.

Herr talman! Låt mig börja med Bertil Måbrinks fråga varför folk befinner sig i bilen och inte på tåget. Det är en bra fråga. Men människorna har, Bertil Måbrink, först lämnat tåget och sedan tagit bilen. Det är inte inskränkningar i tidtabellerna för tågen som har tvingat människorna över till bilen. Men i vår proposition försöker vi med olika medel, bl.a. genom SJ:s kraftigt sänkta priser, att locka över människor från enpersonsbilen till tåget. Enligt Georg Danell skulle jag ha påstått att det inte var någon skillnad mellan utskottsbetänkandet och propositionen när det gäller inlandsbanan. Vad jag tog upp var exakt vad som står i Bertil Zachrissons 20 punkter, där fortsatt upprustning av inlandsbanan är upptagen såsom ett initiativ från utskottet. På s. 63 i utskottsbetänkandet återges föredragandeavsnittet vad gäller inlandsbanan. Där står: ”Medel har däremot beräknats för en fortsatt upprustning av inlandsbanan på sträckorna Storuman-Östersund och Brunflo-Sveg.” Detta utvecklas sedan på ytterligare tio rader. Det föreligger alltså inte någon skillnad när det gäller förslag om upprustning av inlandsbanan. Beträffande punkten om utredning är det riktigt, som Georg Danell säger, att det har skett en utvidgning via utskottet. Det angav jag också i mitt förra anförande. Men den mening som stod i den punkt som Bertil Zachrisson angav, nämligen att en parlamentarisk utredning för att se över forskningsoch utvecklingsverksamheten inom transportområdet skulle komma till på utskottets initiativ, är en sanning med stor modifikation. En sådan utredning föreslogs redan i propositionen, men den fick sedan en vidgad ram. När det gäller Rune Torwalds fråga om inlandsbanan hänvisar jag till propositionen. Jag har där utförligt redovisat min syn på inlandsbanan. Slutligen några ord till Bertil Zachrisson: Propositionen innebär enligt honom en nedrustning av den kollektiva trafiken. När det gäller den trafiken har vi prioriterat SJ, och det är väl ändå kollektiv trafik? Därav kommer kanske också kritiken i tidningen Svensk lokaltrafik. Av den hittills förda debatten har framgått att det finns olika uppfattningar om resultatet av propositionen. Den diskussionen är mindre intressant. Vad som är intressant är de trafikpolitiska reformer som kommer att genomföras på grundval av den nu framlagda regeringspropositionen, nämligen följande: Ett riksnät fastställs för järnvägens persontrafik. På de banor som ingår i riksnätet kommer persontrafiken att upprätthållas under överskådlig tid.

Långsiktsplaneringen inom de olika trafikverken samordnas. Fortsatt regional trafikplanering sker. Planeringssystem för hamnväsendet införs. Vi får med andra ord en ny och framtidsinriktad trafikpolitik.

Herr talman! Jag vill begagna tillfället att tacka för de synpunkter på det trafikpolitiska området som trafikutskottets ordförande, under många år dessförinnan vice ordförande i utskottet, har gett oss. Med sin breda erfarenhet från trafikområdet — yrkesmässigt, som ledamot av utredningar, trafikpolitiska delegationen och Nordiska rådets trafikutskott och naturligtvis inte minst från sin centrala position i trafikutskottet — vet Sven Mellqvist mer än någon annan här i kammaren om den tid då trafiksektorn genomgått en snabb utveckling och trafikfrågorna fått allt större betydelse. Sven Mellqvist måste känna ganska stor tillfredsställelse över att få avsluta sin långa och välmeriterade riksdagsbana, som omfattar 28 bevistade riksdagar, med det utskottsbetänkande som markerar slutet på en lång period av utredningar och diskussioner och som förhoppningsvis utgör början av en ny trafikpolitisk epok, en ny trafikpolitik som under en följd av år har efterlysts här i riksdagen och ute bland trafikanter, trafikutövare, kommuner ocn andra berörda parter. Jag vill såsom kommunikationsminister rikta ett varmt tack till Sven Mellqvist för det konstruktiva arbete på trafikområdet som han har initierat. Jag vill också rikta ett tack till Carl-Wilhelm Lothigius, såsom vice ordförande i utskottet, och till Arne Persson, som båda nu lämnar riksdagen, för deras förtjänstfulla insatser.

Herr talman! Utskottets värderade ordförande Sven Mellqvist, Arne Persson och jag har, som kommunikationsministern sade, med ålderns rätt och med något av omdömet i behåll lämnat till det framstormande unga gardet ansvaret för huvuddebatten i denna för vårt land så viktiga trafikpolitiska fråga. Vi lämnar också, som kommunikationsministern nämnde, kämpaleken i Svitjods hage, och ansvaret för att förverkliga riksdagens beslut kommer att ligga i andra händer. Jag instämmer i Georg Danells initierade anförande — ett anförande som visar den friska syn på en ny trafikpolitik som denna generation kan uppvisa. Tillåt mig, herr talman, mycket kort och generellt ge en bild av några grundelement i vår trafiksyn med kanske en viss målerisk förenkling. Den första upptrampade stigen gick till vattenhålet, först för djuret och sedan för människan. Den andra gick där föda fanns att hämta. ”Ingen stig leder till ett träd som ej bär frukt” , är ett gammalt visdomsord. Så bygger ock vi vägar som fyller en mening i modern tid. I Mexico lärde det vittberesta trafikutskottet hur vägen kom till byn. Med hacka och spade jämnades marken genom dalarna till byns piazza. Musiken spelade, och dansen var folkets uttryck för tacksamhet över att byns isolering var bruten. Utskottets ledamöter deltog ej i dansen, och några fotografer från TV fanns inte tillstädes. Vi hade tillfälle att se det hela på film. Mer än 325 år tidigare påbjöd Gustav Wasa att där jord fanns att beskatta och handel kunde drivas åtminstone klövjeväg skulle färdigställas. Sockenväg byggdes till kyrkan och länsväg till residenset. Riksvägen — Eriksgatans moddiga och stråtrövarfyllda radband kring Vättern — låstes i Stockholm kring Mälardrottningens hals. Inte visste man då, herr talman, att hästhovens klapprande skulle utbytas mot gummihjulens tjut mot asfalten, att skjutshållet blev motell, att statsvägarna skulle bli 98 000 km och trafikgrenarnas bärare i dag en ”Bondestam”. När riksdagen 1963 efter 10 års utredande hälsade en ny trafikpolitik välkommen, så bars detta barn till dopet av en socialdemokratisk kommunikationsminister: herr Skoglund. Faddrarna frambar sina gåvor. Herr Cassel sade frispråkigt att detta förslag väl rimmade med hans djupt konservativa åsikter. Centerpartiets herr Grebäck ordade att denna nya ordning skulle leda till billigare och effektivare trafikförsörjning. Folkpartiets Svensson i Ljungskile äntrade talarstolen och fastnade där i 42 minuter. Protokollet uppvisar tillfredsställelse med kommunikationsministern. Killen — eller var det en tjej? — fick namnet ”konkurrens på lika villkor”, något som 15 år senare betecknas som skällsord i vissa riksdagskretsar. Näringslivet applåderade, och fackföreningsrörelsen begrundade detta djärva grepp med mössan i hand. Redan i grundskolan fick barnet besvärligheter. Socialdemokraterna födde och ammade det men skickade det snart till barnhem. Faddrarna slutade att skicka silverskedar till högtidsdagarna. Det fanns till sist bara en som kände ansvar och tog det till sin famn — statssekreteraren, till helt nyligen generaldirektören i SJ. För säkerhetens skull blev han chef för säkerheten. Herr talman! Det arma barnet kunde ju inte hjälpa att föräldrar och faddrar saknade det som borde vara politikers främsta egenskap, framsynthet. Vi hälsar i dag ett nytt barn välkommen. Redan nu tvistas om föräldraskapet. Det borde ha yttre förutsättningar att bli ett vackert barn. Utskottet har ansett det sakna karaktär och har velat redan i början bibringa det vissa egenskaper. Jag delar i viss mån utskottets ambition. Däremot är jag mindre imponerad av överorden eller sådana fruktansvärda excesser som att barnet skulle vara slaktat, som vissa tidningar uttalar sig. Om jag inte minns fel, var det Ansgar som verkade för kristendomens införande i Sverige och att man vid den tiden avskaffade offerblotet. Men att karaktär och profil kan förbättras hos detta barn kan jag gå med på. Låt mig ta några exempel. Först inlandsbanan, som kommunikationsministern talar om. I många herrans år har vi från utskottets sida måst hålla människor som älskar och tror på sin bana i ovisshet, även om vi uttalat oss vänligt och förhoppningsfullt och anslagit mindre medel. Detta har vi gjort i flera år innan Expressen intresserade sig för banan. Den trafikpolitiska utredningen skulle ge oss ett underlag för beslut på vilket propositionen skulle stödja sig. Propositionen, när den kom, har klart uppfattats som att hotet kvarstode och att människorna alltfort skulle leva mellan hopp och fruktan. Man har uppfattat saken så att 69 mil faktiskt skulle läggas ner av inlandsbanan. Detta har inte varit utskottets mening och inte moderaternas. Vi har i likhet med centern klart uttalat oss för banans bestånd i hela dess längd och att upprustning i större skala skall ske. Innan vi ger dessa större pengar måste vi ha kalkyler och en samlad genomgång med alla av banan berörda kommuner för att avlyssna deras önskemål. Vi har från moderat sida till på köpet talat om nybyggnad och tillskott till banan där det kan visa sig angeläget, t.ex. för turisttrafiken i Härjedalen. Kan banan färdigställas under en tioårsperiod, anser vi att det är bra. Då måste ca 100 milj.kr. tillföras varje år, av AMS-pengar och andra medel. Det är självklart att man inte fullt kan inteckna framtiden i bestämda belopp förrän vi vet hur den ekonomiska situationen kommer att utvecklas. Men målsättningen, färdriktningen, är den av mig angivna. Det är en naturlig politik för oss moderater med tanke på ansvaret för ekonomin att när kassakistan har ebb vara försiktiga med utgifterna. Sven Mellqvist talar med stor glädje om de 300 000 kronorna ytterligare till NTF. Vi har samma uppfattning som han, att NTF utför ett utomordentligt gott arbete, ett frivilligt arbete som är mycket intressant och som man absolut skall stödja. 300 000 kr. har också departementet satsat ytterligare till NTF. Jag vill påminna vännen Mellqvist om att för några år sedan föreslog moderata samlingspartiet att I milj.kr. till skulle flyttas från trafiksäkerhetsverket till NTF mot bakgrund av att vi ansåg att det var intressant med denna frivilliga verksamhet som bedrevs i vårt land och att man gjorde en insats inte minst i skolorna. Något år senare föreslog vi återigen, precis som i dag, 300 000 kr. Man måste vara konsekvent — finns ej pengar i kassakistan måste man avstå. Vi förutsätter nu att herr Hammarlund och Astrid Kristensson, som numera är ordförande i NTF, använder sin kunnighet och fantasi för att på andra vägar försöka driva upplysningen så aktivt och på ett så högt plan att verkningarna av ett sådant beslut icke försämrar verksamheten. Jag vill också, herr talman, uppehålla mig ett ögonblick vid SJ och den nya trafikpolitiken med några synpunkter för att komplettera vad herr Danell har sagt. Den som kritiserar propositionen när det gäller SJ och dess marknadsföring och taxeåtgärder är inte rättvis. De signaler som kom från trepartiregeringens komunikationsminister, Bo Turesson, och som utarbetades i den trafikpolitiska utredningen gav SJ möjligheter att börja förbereda det som hela svenska folket väntar på: en rörlig och anpassad taxepolitik med möjligheter till ihållande försöksverksamhet. Propositionen motsvarar i det avseendet vad SJ:s ledning hoppades på, och redan under försommaren kommer de nya reglerna att tillämpas trots de stora svårigheter som en hastig förändring innebär i fråga om information, omskolning, vagnbrist osv. Enligt de informationer jag har från SJ möter hela personalen med intresse och framtidstro dessa signaler och är beredd att följa upp dem. Det är med viss förvåning jag konstaterar den förmyndarattityd som utskottet uppvisar mot SJ, när det talar om ett behov av samordning mellan statliga-verk och SJ:s olika verksamhetsgrenar. Utskottet lever i en förgången tid och har inte följt ledningens verksamhet på detta område. Påpekanden av denna art motverkar snarast förnyelse, då man inom personalen känner misstro mot den verksamhet som man håller på att förbättra. Jag framhöll detta i utskottet men uppmärksammade tyvärr inte att de här meningarna stod kvar i den nya skrivningen i betänkandet. Läget är alltså inte sådant som utskottet har beskrivit det med anledning av motioner i sammanhanget. Det av herr Torwald förespråkade rabattsystemet på godssidan innebär ungefär samma sak. Man vill alltså skriva SJ på näsan hur marknadsföringen på det här området skall gå till. Det är enligt mitt förmenande inte det sätt man skall verka på för att skapa entusiasm för det arbete som vi har pålagt SJ. Herr talman! I propositionen och utskottsbetänkandet föreslås riksdagen ett ställningstagande som, om det följs upp, kommer att ge möjlighet till en vitalare spårbunden trafik i vårt land. Servicen skall förbättras, den tekniska utvecklingen tillvaratas, personalen stimuleras och godstrafiken söka ett vettigt samarbete med landsvägstrafiken. När utskottet nu lämnar ifrån sig detta betänkande är det för mig och moderaterna inte fråga om någon blåögd optimism om att varje svensk skall känna en åstundan att beskåda rallarrosen genom kupéfönstret. Det skulle heller aldrig ge underlag för allas vår önskan att erbjuda medborgarna och näringslivet i landets olika delar den trafikförsörjning som krävs. Norrland och glesbygderna vore än mera ett ödeland, om inte bilen och bussen tog hand om en stor del av trafiken. Men vi kan hjälpas åt att bättre än nu anpassa trafik medlen så att de kompletterar varandra — för säkerhetens, för miljöns och för den stressade människans skull. För att detta skall fungera måste kommuner, näringsliv och trafikföretag få arbeta, herr Zachrisson, så fritt att marknaden följsamt kan tillvaratas. Varken politiker eller byråkrater är kompetenta att anpassa trafiken till livets egna villkor. Vi bör nöja oss med att lägga upp samhällsekonomiska ramar — det är ett tillräckligt jobb — så att dessa fungerar något så när i vårt samhälle.

Herr talman! Efter vice ordföranden Carl-Wilhelm Lothigius åtminstone inledningsvis mycket lyriska anförande skall jag på så begränsad tid som möjligt närmare kommentera några avsnitt av den trafikpolitiska propositionen som har blivit föremål för stora förändringar under utskottsarbetet eller som av utskottet direkt avvisats. Med den terminologi som regeringen nu använder gäller det alltså den form av vidareutveckling av propositionen som har ägt rum, inte minst med utgångspunkt i den socialdemokratiska partimotion som har avlämnats i anslutning till propositionen. Först skall jag något kommentera utskottets behandling av den framtida vägpolitiken, som ju utgör en viktig del av trafikpolitiken. Riksdagen har vid flera tillfällen understrukit vikten av att förslag om den långsiktiga vägpolitiken föreläggs riksdagen. Så sent som förra året avvisade riksdagen en proposition i detta avseende, som avlämnats av dåvarande kommunikationsministern och som riksdagen icke ansåg vara en preciserad plan för den långsiktiga vägpolitiken. Inte heller den trafikpolitiska proposition som vi nu har behandlat i utskottet och som riksdagen skall fatta beslut om inom några timmar har tagit upp den framtida vägpolitiken på ett sådant sätt som riksdagen tidigare har gett uttryck för att man vill ha. Vi anseraalltså att vi behöver en ytterligare konkretisering av de långsiktiga målen för vägbyggandet. Man bör från regeringens sida, som utskottet säger, så snart som möjligt precisera en målsättning för den framtida vägpolitiken. Men vi säger också att en sådan precisering inte skall ske i form av någon vägplan i fysisk mening. Den framtida vägpolitiken bör i stället preciseras i termer som gäller t.ex. miljön. Vilken målsättning skall vi ha på miljöområdet när det gäller vägbyggandet? Hur skall tillgängligheten, trafiksäkerheten, transportkostnaderna osv. utvecklas? Det är viktigt att vi får till stånd en långtidsplanering när det gäller underhållet av våra vägar. Det måste hållas på en sådan nivå att vi inte får en kapitalförstöring när det gäller det vägkapital som vi nu har. I stort sett har vi ett bra vägnät i vårt land, och det gäller att slå vakt om detta vägnät. Vidare är det angeläget att i en långsiktig framtida vägpolitik ge en preciserad målsättning när det gäller trafiksäkerheten. Vi lever i ett land med oacceptabelt hög trafikolycksfallsfrekvens. Över 1 000 människor omkommeråårligen på våra vägar. Därför räcker det inte med att, som i den föreliggande propositionen, allmänt tala om att vi skall slå vakt om trafiksäkerheten. Vi måste slå fast vilket mål vi skall ha på trafiksäkerhetsområdet. Ett minimimål bör i varje fall vara att driva en vägpolitik som syftar till att antalet trafikolyckor inte ökar. I samband med behandlingen av dessa frågor i utskottet kom vi också in på frågan om fördelningen av väganslag på ordinarie medel och på beredskapsmedel samt på särskilda medel i form av speciella projekt. Innevarande år sker 60 96 av vägbyggandet med andra medel än ordinarie medel. Vi tycker inte att denna ordning är rimlig. Därför säger vi att vi måste få en bättre samordning mellan ordinarie väginvesteringar och arbeten som utförs för att stödja sysselsättningen. För att få en effektiv vägpolitik i framtiden måste alltså vägverket, som har ansvaret för vägväsendet, få ett större inflytande över de vägmedel som inte är ordinarie medel. Beträffande såväl bärigheten som framkomligheten måste vi bygga ut och förbättra det sekundära och det tertiära vägnätet. Men även när det gäller bärighet och framkomlighet saknas preciserade mål i propositionen. Vi måste satsa på det här vägnätet för att härigenom kunna eliminera de regionala skillnader som föreligger när det gäller vägarnas standard. Vi måste också se till att de framtida väginvesteringarna avser åtgärder på länsvägnätet. Där delar vi kommunikationsministerns uppfattning, att man bör sträva efter att uppnå målet att åtminstone 50 96 av väginvesteringarna kommer det här vägnätet till del. Sammanfattningsvis har ett enhälligt utskott uttalat sig för att den framtida vägpolitiken bör syfta dels till att höja trafiksäkerheten, dels till att undvika kapitalförstöringar för det vägkapital vi har, dels till att åstadkomma största möjliga likställighet i landets olika delar beträffande framkomligheten och bärigheten. Regeringen måste så snart som möjligt för riksdagen precisera den framtida vägpolitiken i enlighet med de mål som man i utskottet — bortsett från folkpartiets representant — har enats om. Låt mig också bara, utan att närmare polemisera, ge uttryck för en viss förvåning över att moderata samlingspartiet reserverat sig vid behandlingen av vägfrågorna och krävt en avgiftsfinansiering av vägbyggandet i framtiden. Inte mindre än två utredningar — den första redovisades så sent som förra året för den dåvarande kommunikationsministern Bo Turesson — visar att det är ekonomiskt omöjligt att med den trafikintensitet som vi har i det här landet klara en utbyggnad av vägar och broar genom avgiftsfinansiering. Till detta kommer givetvis de principiella synpunkter som vi från socialdemokratiskt håll alltid har gjort gällande, att man inte kan avgiftsfinansiera t.ex. viktiga vägeller broavsnitt som man vill bygga för att öka trafiksäkerheten. Tillgången till enskilda medel skall inte avgöra om man får nyttja en sådan väg. Jag hade egentligen för avsikt att något kommentera regeringens behandling av frågan om kollektivtrafiken samt regeringens förslag till direkta försämringar när det gäller bidragsbestämmelserna för den spårbundna kollektivtrafiken som avvisades av utskottsmajoriteten. Eftersom vi här tidigare haft en lång diskussion om det skall jag avstå från att kommentera denna del. Men låt mig ändå, fru kommunikationsminister, uttrycka vår stora förvåning över regeringens förslag i propositionen att ta bort statsbidragsreglerna för den kollektiva spårbundna trafiken i våra tätorter. Kollektivtrafikens framtida utveckling var ju ett av den förutvarande ordföranden i trafikutskottet folkpartisten Sven Gustafsons stora intressen. Som ledamot av kollektivtrafikutredningen drev han dessa frågor utomordentligt hårt. Vi är ytterst förvånade över att en folkpartiregering har velat förelägga riksdagen ett förslag som innebär en direkt försämring av kollektivtrafiken. Sedan vill jag, herr talman, kommentera den del av propositionen som handlar om en övergripande hamnplanering. Utskottsmajoriteten anser att det är nödvändigt att vi får en hamnpolitik och en övergripande hamnplanering. Vi menar, vilket också framhålls i propositionen, att man måste få fram faktasammanställningar över det svenska hamnväsendet, vidare prognoser och andra framtidsbedömningar i anslutning till perspektivplaner på hamnsystem osv. Men när det gäller de direkta förslag som läggs fram i propositionen beträffande information, anmälan och utlåtande om planerade hamninvesteringar kan vi på väsentliga punkter inte följa med. Enligt vår mening föreslås ett alltför byråkratiskt system. Man skall till sjöfartsverket anmäla investeringar på ned till 2 milj.kr., vilket innebär, att om en hamn vill köpat.ex. en containerkran, skall detta anmälas så att man kan få tillstånd av sjöfartsverket. Detta skulle skapa en ohållbar byråkrati. Vi menar att det är viktigt att se till att man får en vettig hamnpolitik, men eftersom riksdagen för bara någon vecka sedan behandlade byråkratifrågorna vill utskottsmajoriteten inte vara med om en sådan handläggningsordning i fråga om hamnplaneringen.

Vi vill alltså inte anta ett förslag som skulle leda till en ökning av byråkratiseringen. Låt mig i detta sammanhang också understryka vad som tidigare sagts, nämligen att vi vid behandlingen av trafikpolitiken saknar riktlinjer för den allmänna sjöfartspolitiken och luftfartspolitiken. Det är en stor brist, och jag förutsätter att utskottet med utgångspunkt i den sjöfartspolitiska utredningen i höst får ta ställning till den delen. Det är emellertid olyckligt att man inte har kunnat ta ställning härtill samtidigt som man tar ställning till trafikpolitiken i stort. Eftersom socialdemokraterna har sett sig tvungna att avlämna två reservationer ber jag, herr talman, att kortfattat få kommentera dessa. Av 37 punkter i den socialdemokratiska partimotionen, väckt i anslutning till regeringens förslag om trafikpolitiken, har 35 blivit tillgodosedda i form av tillkännagivanden, skrivningar eller avstyrkanden av regeringens förslag. Det är alltså på endast två punkter som vi har tvingats reservera oss. Den ena punkten anknyter till forskningsoch utvecklingsarbete beträffande fordonsoch trafiksystem. Här har vi krävt att ett särskilt statligt utvecklingsbolag skall skapas. På den punkten kunde vi inte vinna gehör i trafikutskottet och har således tvingats reservera oss. Men med tanke på riksdagens beslut i går förutsätter jag att centerpartiets ledamöter i riksdagen kommer att stödja vår reservation, detta i enlighet med centerns stöd för beslutet i näringsutskottet. Då återstår bara en reservation där vi hittills inte har fått något gehör, och den gäller frågorna om att ur trafiksäkerhetssynpunkt lägga fast regler för arbetstid och vilotid avseende yrkesbiltrafik. Vi har krävt att vi skall få en skärpt övervakning av den yrkesmässiga lastbilstrafiken. Inte minst viktigt är det att få en sådan övervakning när det gäller de utländska fordon som kommer till vårt land, där man i många fall kan påvisa stora trafiksäkerhetsrisker i fordonsbeståndet. Det har också sagts att det är angeläget att snarast möjligt få ett förslag som reglerar arbetstiderna och vilotiderna i linje med det utredningsförslag som bilarbetstidsutredningen lade fram. Dessa krav har avstyrkts av utskottsmajoriteten, som har hänvisat till att de här frågorna skall tas upp i samband med att trafiksäkerhetsutredningens förslag behandlas i kammaren. Trafiksäkerhetsutredningen har arbetat under många år, och vi har från utskottets sida påtalat arbetets utsträckning i tiden. Vi vet inte när förslaget kommer till riksdagens bord, och vi kan inte se att det finns någon anledning att koppla samman de nu aktuella frågorna med trafiksäkerhetsutredningens förslag. Jag vill därför slutligen, herr talman, yrka bifall till de två socialdemokratiska reservationer som är fogade till utskottsbetänkandet och i övrigt till utskottets hemställan.
Herr talman! Beträffande avgiftsfinansiering — som vi än en gång för fram som ett sätt att betala dyra väginvesteringar — är vår tanke att denna finansiering skall användas just som ett medel att minska kostnaderna för tidigareläggning av stora projekt. Vi avser framför allt sådana projekt som gäller trafikknutar med stora olyckstal, som betyder förlust av många människoliv och medför stora samhällskostnader på grund av en mycket hård olycksbelastning. Vi tycker att det där finns skäl att använda oss av just avgiftsfinansiering. Det har gjorts ett par utredningar på detta område, det har Kurt Hugosson rätt i, bl.a. en vars betänkande lades fram förra året. Den utredningen hade mycket hårda krav på systemet med avgiftsfinansiering. De extra kostnaderna på grund av tidigareläggning av projekt skulle betalas tillbaka mycket snabbt, och det rörde sig om förhållandevis låga avgifter, som man skulle ta ut av dem som färdades på de här vägsträckorna. Detta sammantaget gjorde att man i några av de fall man studerade sade att det inte var möjligt att klara av de hårda krav som ställdes. I något fall sade man att det kanske var möjligt att klara av ett projekt med de angivna förutsättningarna. Det som utredningen visade klart — vilket var mycket intressant — var att det är både möjligt och tekniskt enkelt att genomföra ett avgiftssystem på olika vägprojekt, broar och större vägar. Det tycker jag att man skall ta fasta på. När man sedan bedömer de förutsättningar som uppställdes skall man ta hänsyn till de alternativkostnader som uppstår. Om vi inte tidigarelägger vägprojekt, vad är det då för kostnader samhället åsamkas — i form av sjukvårdskostnader, underhållsinsatser när det gäller förslitna vägavsnitt etc.? Mot bakgrund av sådana kostnader kan en avgiftsfinansiering i syfte att tidigarelägga projekt ses som samhällsekonomiskt väl motiverad, även om man inte betalar fullt ut vad tidigareläggningen av ett projekt kostar. Det är därför vi återkommer i den här frågan. Låt mig sedan komma till den bit som Kurt Hugosson inledde med, nämligen frågan: Skall verkligen människor som har råd åka på speciella vägar? På det vill jag svara: Till de här vägavsnitten finns det alternativa vägar. Vill man inte betala avgiften kan man åka en annan väg — till skillnad mot förhållandet när det gäller det som Kurt Hugossons partivänner i bl.a. Stockholm har förordat, nämligen ett vägtullsystem, där det sannerligen inte finns några alternativ utan där man är tvungen att åka genom tullen och betala vad det kostar. Där blir det verkligen en ekonomisk utslagning, ett urval mellan olika bilister, som har råd eller inte råd att åka bil till sina arbeten. Vi tycker att det finns många skäl att pröva avgiftsfinansiering, och vi tycker att man för varje projekt skall undersöka: Kan vi inte tidigarelägga detta just genom att ta ut avgifter?

Herr talman! Mycket av det som Kurt Hugosson tog upp har vi redan diskuterat, men jag skall på den korta tid som jag har till förfogande beröra ett par saker. Frågan om vägplaneringen är mycket intressant, och det gäller i synnerhet det förhållandet att just Kurt Hugosson tar upp den. Vi skall vara på det klara med två grundläggande saker, nämligen dels att vi nu har accepterat en decentraliserad vägplanering, dels att man vid utarbetandet av en budget alltid måste ta hänsyn till samhällets resurser. Nu sade Kurt Hugosson att man skall ha en preciserad målsättning när det gäller trafiksäkerhetsarbetet. Det står i direkt strid med den decentraliserade vägplanering som vi har beslutat om. Det gäller för det första i ett läge där man måste avväga om man skall tillgodose önskemålen i en viss bygd eller om man skall styra pengar åt ett annat håll för att klara vissa projekt, som en annan kommun kanske inte har tagit upp i sin planering. För det andra är just trafiksäkerhetsfrågorna inskrivna i propositionen som ett av målen på det trafikpolitiska området. För det tredje skall vi också avvakta resultatet av den pågående trafiksäkerhetsutredningen. I vad sedan gäller samordningen mellan ordinarie vägmedel och AMS medel finns det ingen som vill att en onödig obalans skall råda mellan dessa båda anslagstyper. De år AMS-medlen utgör en stor andel av vägpengarna beror det på att arbetsmarknadspolitiska åtgärder måste sättas in. AMS medlen är inget självändamål. Vidare säger Kurt Hugosson att det förslag som framlagts beträffande hamnplaneringen är alltför byråkratiskt. Är det mer byråkratiskt att en investering skall anmälas än att den, som tidigare utredningar föreslagit, skall prövas? De anvisningar i trafikutskottets betänkande som Kurt Hugosson åberopar ger inte mycket nytt i förhållande till det underlag som vi fått genom det mångåriga utredningsarbete som ägt rum på detta område. Förslaget i propositionen är ett försök att med hänsynstagande till det kommunala självstyret få till stånd en varsam styrning på detta område. Förslaget har i allt väsentligt utarbetats under den socialdemokratiska regeringens tid, men ändå vill socialdemokraterna fälla förslaget med hänvisning till att det är för byråkratiskt. Det hänsynstagande till behovet av en övergripande statlig styrning som man talar så mycket om försvinner när voteringsklockan ljuder.

Herr talman! Vad först beträffar avgiftsfinanseringen av vägarna vill jag säga att en utredning arbetat med detta. Dess resultat redovisades förra hösten, och den hade utförts av vägverket på förutvarande kommunikationsministerns uppdrag. Den förutvarande kommunikationsministern godkände också de direktiv efter vilka utredningen arbetat. Denna utredning kom fram till det resultatet, att det icke ens genom en avgiftsfinansiering skulle vara möjligt att tidigarelägga den typ av projekt som Georg Danell talar om här. Utredningen studerade bl.a. Sunningeleden och frågan om en tidigareläggning av arbetena på Europaväg 6. Man fann alltså att det, även därest resenärerna var beredda att betala avgifterna, var ekonomiskt omöjligt att genomföra en tidigareläggning av dessa projekt genom en avgiftsfinansiering. Sedan säger herr Danell: O.K., de som inte vill åka på de avgiftsfinansierade vägarna får väl ta en alternativväg. Det är ju det resonemanget som vi vänder oss emot. Skall de som inte har råd att betala vägavgiften tvingas använda trafikfarliga vägar, medan de som har råd att betala skall ha tillgång till en ur trafiksäkerhetssynpunkt bra väg? Det är förvånansvärt att moderaterna vidhåller det kravet, när utredningen så klart och entydigt har visat att detta inte är en framkomlig väg.

Det resonemanget håller inte. Vad vi vill ha är ett preciserat mål för bärigheten, ett preciserat mål för beläggningsstandarden och ett preciserat mål för trafiksäkerheten. Sedan får man naturligtvis inom varje region, som enligt detta system har att handlägga dessa frågor, själv avgöra i vilken ordning man vill uppnå målen. Det finns alltså inget motsatsförhållande mellan kravet på en preciserad plan för den framtida vägpolitiken och det decentraliserade planeringssystem som socialdemokraterna ställt sig bakom.
Herr talman! Det var en slarvig sammanfattning av den mycket ambitiösa utredningen som Kurt Hugosson gjorde. Han sade att utredningen skulle ha konstaterat att det inte var möjligt att åstadkomma tidigareläggningar med hjälp av avgiftsfinansiering. Detta är naturligtvis felaktigt. Vad man sade var att med de förutsättningar utredningen hade att arbeta efter — dvs. att avgiftsfinansieringen på en viss, kort tid fullt ut skulle betala de kostnader som en tidigareläggning av ett projekt medförde — så skulle det uppstå svårigheter. Svårighetsgraden varierade mellan olika projekt. Det gjordes också mycket olika bedömningar av de personer som försökte beräkna hur avgiftens storlek skulle påverka utnyttjandet av en ny, Detta är en snårig terräng. Men en slutsats som man absolut kan dra av utredningen är att det är fullt möjligt och mycket enkelt, rent tekniskt, att genomföra en avgiftsfinansiering. Ett annat konstaterande som man kan göra är att det är möjligt att nedbringa antalet olycksfall och därigenom minska samhällets kostnader för sjukvård och annat genom att tidigarelägga projekt. Måhända är det riktigt att projekten på detta sätt inte kan betalas fullt ut på så kort tid som direktiven för utredningen förutsatte. Jag tror att Kurt Hugossons negativa inställning främst bygger på det han sade i den mer känsloladdade delen av sitt anförande, nämligen att det är principiellt felaktigt att man skall få åka på en bra väg bara man kan betala för sig. Denna inställning är märklig, eftersom detta i andra länder inte är en fråga som ideologiskt skiljer socialister och andra. Här hemma har både centerpartister och socialdemokrater vid olika tillfällen föreslagit avgiftsfinansiering av broar och andra projekt — låt vara att partierna som sådana inte har lagt fram dessa förslag. Men i Stockholm föreslår socialdemokraterna införande av vägtullar. Detta gäller f. ö. inte bara Stockholm, utan man kan tänka sig detta system även i andra tätorter. I det fallet finns det, som jag sade förut, ingen alternativväg att välja. Här blir det den ekonomiska förmågan som avgör om jag skall kunna använda bilen för att resa till mitt arbete inom tullarna. Det tycker jag vore långt mer allvarligt ur sociala synpunkter än att man ute i landsorten i närheten av större tätorter får möjlighet att välja mellan en nyare och en äldre väg, i synnerhet som vi vet att en tidigareläggning av projekt räddar människoliv och medför samhällsekonomiska besparingar på grund av att man på det sättet tidigare kan få bort olycksfällor. Med de begränsade ekonomiska resurser vi har är det svårt att få medel till vägbyggnadsprojekt som vi gärna skulle vilja genomföra. Det är för att möjliggöra en tidigareläggning som vi föreslår avgiftsfinansiering.

Herr talman! Jag vill först av allt slå fast att det inte finns någon socialdemokrat i Stockholm som har lagt fram något förslag om att man skall införa vägtullar i Stockholm. Det finns ingen socialdemokrat som har gjort det, men det finns däremot representanter för herr Danell betydligt mera närstående partier som har fört fram den tanken. — Nu kanske vi kan slippa den diskussionen. Det visade sig i den av mig åberopade utredningen att det icke var möjligt att tidigarelägga angelägna vägprojekt genom en avgiftsfinansiering, om man nämligen skulle hålla en avgift som gjorde det möjligt för människorna att utnyttja de här vägarna. Utnyttjandegraden står nämligen i relation till vad man får betala. I den här frågan gjorde man utomordentligt grundliga studier, och man lät genomföra enkätundersökningar och frågade människorna vad de skulle vara beredda att betala för att få åka på vägen. Det visade sig då att detta — på grund av den låga trafikintensitet som avgiftsfinansierade vägar skulle få — icke var en framkomlig väg. Sedan vill jag understryka att alla självfallet är med om att betala för utnyttjandet av vägar. Inte minst under trepartiregeringens tid har ju herr Danell varit med om att medverka till att vi har fått en kraftig ökning av - bilskatten, att vi har fått en kraftig ökning av beskattningen av bensin osv. Skall man nu dessutom lägga på vissa medborgargrupper extra kostnader genom att avgiftsfinansiera vägar? Det förslaget säger vi nej till. Vi säger nej till det av principiella skäl, och vi säger nej till det därför att det inte är en ekonomiskt framkomlig väg. Jämförelsen med förhållanden i andra länder — jag förstår att herr Danell då bl.a. tänker på norra Italien — är icke adekvat, eftersom mer än 50 96 av trafiken på de avgiftsbelagda vägarna där består av internationell trafik. Vi har på socialdemokratisk sida sagt att när vi i framtiden skall bygga t.ex. en bro — kanske över Öresund — kan vi tänka oss att göra den avgiftsbelagd, eftersom det då blir fråga om internationell trafik. Men det vi talar om här är alltså avgiftsfinansiering av vägar och broar som till i det närmaste 100 96 utnyttjas av den svenska befolkningen. Det är därför som vi av principiella skäl säger nej.

Herr talman! Det är inget som helst tvivel om att det förslag till ny trafikpolitik som riksdagen nu behandlar utgör ett betydande steg i rätt riktning. Då bortser jag från om förslagen kommer från den ursprungliga propositionen, som ju kritikerna säger att det knappast finns skelettet kvar av, eller om de kommer från utskottets revideringar. Men ett nytänkande kan skönjas, och det är det viktiga i sammanhanget. Man har på väsentliga punkter förbättrat propositionen; det är ovedersägligt. Det beslut som riksdagen fattar måste ses som inledningen till en ny och bättre trafikpolitik, även om en del goda förslag också kommer att avslås. Det mest negativa med propositionens förslag var antydningarna att lägga ner persontrafiken på 1750 km, och att man skulle utreda nedläggning av ytterligare. På den punkten säger utskottet nu: ”Utskottet anser i motsats till föredraganden att frågan om vilka banor som skall ingå i ett framtida regionalt persontrafiksystem bör avgöras först sedan de regionala trafikhuvudmännen fått möjlighet att överväga vilken roll järnvägen bör fylla inom sina resp. områden. Vad utskottet härom anfört bör av riksdagen ges regeringen till känna.” Det hade naturligtvis varit ännu bättre om utskottet klart hade deklarerat att persontrafiken på de aktuella bandelarna inte skall läggas ner, att järnvägsnedläggningar inte får förekomma utan att man i stället måste vidta åtgärder för att utveckla denna trafik. Beträffande kostnadsansvaret instämmer jag i den kritik som har framförts av bl.a. Bertil Zachrisson. Den inriktning som präglade den delen av förslaget fick många att förvånat stanna upp. Utskottets förslag är en smula klarare och bättre, och det måste bli vägledande. Kostnadsansvaret får inte vältras över på kommunen utan det måste staten ta. Skall det bli en verklig förnyelse av kollektivtrafiken måste kostnadsansvaret som helhet ligga på staten. Den fråga som länge har ställts är ju: Skall SJ vara ett funktionerande serviceorgan åt svenska folket, eller skall det enbart betraktas som en affärsrörelse som måste löna sig? Man kan konstatera att den trafikpolitik som har förts alltsedan 1963 års trafikpolitiska beslut trumfades igenom i många stycken har varit ödesdiger. Den innebar att SJ i årtionden tilläts att i all stillhet tömma bygd efter bygd på kommunikationer eller att vältra över den spårbundna trafiken på landsvägsnätet. Det är egentligen gåtfullt att den snäva lönsamhetskalkylen från 1963 så länge fått utgöra riktmärket för trafikpolitiken när det gällt järnvägarna. Ändå vet alla att det är mycket som inte lönar sig. Militärapparaten lönar sig inte. Den skulle då ha lagts ner. Sveriges Radio är olönsamt. Företaget skulle då också ha lagts ner om man använt samma resonemang där som när det gäller järnvägarna. Sjukhusen är olönsamma om man inte sätter in det hela i ett samhällsekonomiskt sammanhang. Och inte lönar sig universitet och högskolor på kort sikt. Följaktligen skulle de ha varit nedlagda om man hade anlagt samma snäva resonemang som man under snart två decennier har fört i de trafikpolitiska sammanhangen. Men det viktigaste är naturligtvis inte att kritisera det som har varit. Den primära frågan är hur man så fort som möjligt skall kunna utforma en trafikpolitik som baserar sig på en samhällsekonomisk totalkalkyl. Ett steg i rätt riktning är bl.a. att man nu går in för sänkta taxor. Det planeras redan av SJ, och riksdagen kommer av allt att döma att ge klarsignal. När det gäller godstrafiken rekommenderar utskottet att SJ skall söka finna former så att SJ:s godstrafik blir billigare och attraktivare. Och det måste den naturligtvis bli om man i större utsträckning skall kunna styra över godstrafik från landsväg till järnväg. Den måste bli billigare än transport med lastbilar, billigare och rationellare. Här har SJ ett betydande fält för idéer till rabattsystem och trafiktekniska lösningar som gör att företag och enskilda väljer SJ för godstransporter därför att det är det mest ekonomiska alternativet. För persontrafiken lägger trafikutskottet fram sådana formuleringar att SJ:s planerade rabattsystem kommer att bli verklighet, med rabatter på 40 och upp till 50 96 vissa dagar, om man är i besittning av ett rabattkort. Naturligtvis är detta ett stort kliv i rätt riktning, men vi i arbetarpartiet kommunisterna tycker att man på en gång skulle ha tagit ett ännu radikalare grepp och sänkt alla biljettpriser med 50 96. Därför vidhåller vi den under allmänna motionstiden väckta motionen om en sådan 50-procentig sänkning. Jag ber att få yrka bifall till motionen 639. Då skulle man också slippa ifrån allt arbete som är förknippat med rabattkort, och man skulle ge det kollektiva resandet en ännu kraftigare stimulans. ”Aha”, skulle folk säga, ”bara halva priset. Då tar vi tåget.” Förmodligen vore det inte heller oviktigt i sammanhanget att man befriade resande från skyldigheten att först skaffa sig rabattkort. Skall man göra något är det lika bra att göra det ordentligt på en gång. Det gäller också järnvägens taxor. Genom rejäla taxesänkningar kan man också få klart för sig vilket intresse människor har av att bevara godsoch persontrafiken på de bandelar som nu är i farozonen för nedläggning eller för slopande av persontrafiken. Dit hör bl.a. inlandsbanan. Riksdagen kommer i dag att fatta beslut som innebär att inlandsbanan skall rustas upp i hela sin nuvarande omfattning. Visserligen omnämns inlandsbanan bara med några rader i utskottsbetänkandet, men kontentan är upprustning och bevarande. Det finns ingen kostnadskalkyl, men det handlar om en miljardsatsning. Vi i arbetarpartiet kommunisterna är övertygade om att detta kommer att visa sig vara väl använda pengar. Det vore fel att i dag säga att inlandsbanan har stor betydelse —-men den kan få. Under årens lopp har SJ successivt försökt mörda banan genom höga priser, men också genom tider och turlistor, som har gjort det mer eller mindre omöjligt för människor att använda sig av SJ:s service. När man nu skall gå in för att främja den kollektiva trafiken måste man från SJ:s sida också vara på det klara med att det inte bara handlar om att sänka trafiktaxorna. Det är minst lika viktigt att man förbättrar servicen och konstruerar tågtider som gör att folk av praktiska skäl kan använda sig av järnvägen. Järnvägen blir inget alternativ om en järn vägsresa till centralortens lasarett, eller vad det nu kan vara, måste kombineras med övernattning därför att det inte finns någon kvällsförbindelse hem. Då blir det i alla fall dyrare att använda sig av SJ, och då kommer folk också i fortsättningen att använda sig av andra alternativ — även om SJ drastiskt sänker taxorna. Taxesänkningar måste alltså kombineras med andra åtgärder, om man skall få någon verklig test av intresset och behovet av bandelar som länge har fört en tynande tillvaro. Och sådana åtgärder är över huvud taget nödvändiga, om man över hela linjen vill göra järnvägen till ett verkligt alternativ för människorna. Vi har i motionen 2219, väckt med anledning av propositionen, föreslagit att riksdagen skall uttala sig mot planerade nedläggningar eller indragningar av järnvägstrafik. Utskottet har i detta sammanhang uttalat sig för i stort sett samma målsättning, och jag behöver därför inte yrka bifall till den motionen. Det finns ingen anledning att här utveckla ett principiellt resonemang om det vettiga i att förstärka SJ och befrämja det kollektiva resandet och den spårbundna godstrafiken — det har så många andra gjort. Det är vettigt från nationalekonomisk synpunkt, och det känns som en befrielse, om man nu äntligen kan frigöra sig från den kortsynta vinstfilosofi som utvecklades med anledning av 1963 års trafikpolitiska beslut. Det som nu föreslås är utan tvivel framsteg, men allt tyder på att det är nödvändigt att hålla opinionsrörelsen stark och levande för en ny trafikpolitik också i fortsättningen. Jag är dessutom övertygad om att en ny trafikpolitik på sikt kommer att bära sig — inte bara samhällsekonomiskt utan också företagsekonomiskt för SJ. Det har varit en dålig affär att ha ett etablerat järnvägsnät som går på sparlåga medan både godsoch persontrafik vräkts över till landsvägsnätet. De beslut som riksdagen nu fattar är av den arten att de borde ha kommit långt tidigare. De skall inte överdramatiseras — det måste tas flera steg — men detta är framgångar för den starka folkopinion som sedan länge krävt en trafikpolitik av annat slag än den som baserade sig på 1963 års trafikpolitiska beslut. Carl-Wilhelm Lothigius nämnde i sitt anförande en generaldirektör, som nu kanske har kommit på sin rätta plats — landsvägar kan man ju inte lägga ner. I detta sammanhang bör det kanske också sägas att han, dvs. Lars Peterson, oförskyllt fick bära hundhuvudet för 1963 års trafikpolitiska beslut, som allt fler har tagit avstånd ifrån. Han var egentligen bara lojal gentemot beslut som regering och riksdagsmajoriteten hade fattat. Det är väl möjligt att han i sin ensamhet i sin kammare någon gång tänkte på det gamla ordspråket Otack är världens lön. Uppgiften blev också allt otacksammare, och han tog konsekvenserna av det. Det är även riksdagen nu beredd att göra, åtminstone i viss utsträckning. Det är litet trist att behöva konstatera att det positiva på trafikområdet som föreslås kommer först nu. Min tidigare bänkkamrat, Bengt Norling, som nu pysslar med lösandet av lillprinsens fritidsbekymmer, borde ha ägnat sin energi som kommunikationsminister åt att söka driva fram åtgärder av det slag som trafikutskottet nu föreslår. Då hade åtskilligt redan nu kunnat vara annorlunda på det trafikpolitiska området. Eftersom detta är en trafikpolitisk debatt som spänner över hela området vill jag ge uttryck för ytterligare några funderingar. Samhällets målsättning måste vara att öka användningen av de kollektiva färdmedlen och att lätta trycket på landsvägsnätet. Framför allt måste det vara viktigt att öka kollektivtrafikens roll inom landets tätorter, att låta den ta hand om långa resor och att överföra godstransporter till järnväg. Allt det där är vettigt, och det förefaller råda en betydande enighet om det. Jag måste också säga, eftersom man har diskuterat bilar och biltrafik i den tidigare debatten här, att jag hyser mycket liten förståelse för de stämningar som mer eller mindre försöker illegalisera innehavet av bil, som försöker göra ägandet av bil till något fult. Det är naturligtvis tokigt. Kollektivtrafiken skall utvecklas, men bilen är ett komplement som människor måste ha rätt att använda. Den är en källa till glädje för många barnfamiljer och pensionärer. Den gör det möjligt för människor att komma till sina fritidshus och ut i naturen. Bilen är utan tvivel nödvändig för många byggjobbare, skogsarbetare och andra grupper. I ett samhälle där kollektivtrafiken är konkurrenskraftig blir bilen heller aldrig något hot mot samhällets intressen. Bilen skall få förbli ett komplement, som människor måste ha rätt att använda utan att bli betraktade som samhällssabotörer. Den synpunkten får avsluta mitt anförande. Herr talman! Arbetarpartiet kommunisternas representanter kommer i omröstningen att rösta för de förslag som vi själva har framställt, för utskottets hemställan i alla positiva delar men också för de reservationer och motioner som vill gå en bit längre än utskottet nu känner för.

Herr talman! Frågan om statligt stöd till eldrivna bussar tas upp i partimotioner såväl av centern som av socialdemokraterna och dessutom i motionen 278, som är undertecknad av sju centerpartister med mig som första namn. Jag konstaterar med tillfredsställelse den positiva behandlingen av motionerna. Tyvärr tycks inte regeringen ha samma positiva attityd till miljövänlig kollektivtrafik. I den föreliggande propositionen går man så långt, att man vill ifrågasätta om det nuvarande statsbidraget till spårtrafikanläggningar bör vara kvar. Statsbidragsgivningen vad avser spårtrafik bör i stället utvidgas i enlighet med KOLT:s förslag och då även så, att omläggningar för elbussdrift blir bidragsberättigade. Kommunikationsministern framhåller på s. 185 i propositionen att intresset för trådbussar har ökat under senare år främst på grund av miljöoch energifrågornas ökade betydelse. Fördelarna i dessa avseenden måste dock vägas mot de stora investeringar som krävs för ett trådbussnät, sägs det i propositioren. Vidare bör man ta hänsyn till att trådbussen utgör ett alternativ endast för de större tätorterna. I sammanhanget erinras om att ett utvecklingsarbete pågår för att få fram nya busstyper, som från miljöoch energisynpunkt är likvärdiga med trådbussar. Om det vill jag säga att när det gäller utvecklingen på elbussområdet står det helt klart att trådbussen utgör det enda realistiska alternativet under 1980-talet. Det har bl.a. NORDKOLT-utredningen kommit fram till i sina studier av olika trafikmedel för nordiska städer. Man nämner också att ett tiotal svenska städer vore lämpliga för trådbusstrafik. Det är naturligtvis riktigt att trådbussen är ett alternativ bara för de större tätorterna, men det är också där som miljöproblemen är störst. Jag vill helt kort också beröra frågan om batteribussar, eftersom det förekommit antydningar om att man kanske borde satsa på batteribussar i stället för trådbussar. På flera olika håll i utlandet pågår försök med batteribussar. I Dässeldorf i Västtyskland trafikeras en förortslinje med ett tiotal batteribussar av normalstorlek. På grund av batteriernas höga vikt, närmare 7 ton, måste de förvaras i en släpkärra efter bussen. Trots den höga vikten räcker batterierna endast för ca 4 timmars körning. Som jämförelse kan nämnas att en stadsbuss är i trafik 14-18 timmar per dygn. Man skulle således behöva byta batterier minst fyra gånger under ett trafikdygn. En övergång till trådbussdrift kräver i initialskedet investeringar som blir drygt dubbelt så stora som vid en förnyelse av dieselbussarna. De högre kostnaderna beror på investeringar i kontaktledning och likriktarstationer. Men om statsbidrag erhålls för merparten av kostnaden blir trafikföretagets investeringar avsevärt lägre och utgörs endast av merkostnaden för inköp av trådbussar. Den totala årskostnaden blir då sannolikt lägre för trådbuss än för dieselbuss. Statsmakterna kan alltså genom subventioner direkt bidra till skapandet av bättre miljö i våra större tätorter. Jag kan också nämna att i flera länder,t.ex. USA, Frankrike och Österrike, får trafikföretag statsbidrag till såväl anläggningskostnader som inköp av trådbussar. En utvidgning av statsbidragsbestämmelserna till att omfatta även fast anläggning för elbussdrift medför en ökning av medelsbehovet. Denna ökning är emellertid synnerligen modest, om man ställer den i relation till bidragen för utbyggnad av tunnelbanan i Stockholm och snabbspårvägen i Göteborg. Enligt vår uppfattning finns det alltså inte några ekonomiska hinder att utvidga statsbidragsbestämmelserna. I flera kommuner har man påbörjat en förnyelse av den stora busspark som anskaffades vid trafikomläggningen 1967. Det är därför synnerligen angeläget att frågan om statsbidrag till anläggningar för elbussdrift får en snabb lösning. Herr talman! Jag tar fasta på att utskottet förutsätter att statsbidragsbestämmelser snabbt kan utarbetas och ser det som ett uttryck för utskottets positiva syn på statsbidrag till trådbussanläggningar.

Herr talman! Ulla Tillander talade varmt för trådbussen. Jag vill replikera med att säga att hon är litet väl optimistisk, för att uttrycka det milt. Inom fackkretsar går man mer och mer från tanken att införa trådbussystem. Senast den här veckan, när Svenska lokaltrafikföreningen hade sitt årsmöte, talades det om hur kostsamt systemet skulle bli. Det har också nyligen i tidskrifter kommit fram att trådbussystemet är alltför kostsamt för att kunna införas. Däremot söker man andra metoder för att få en miljövänlig tätortstrafik, med batteridrivna bussar med nya typer av batterier och nya system. Att som Ulla Tillander förordar införa ett bidragssystem som stödjer de typer av etablerade anläggningar som finns i dag är att konservera utvecklingen och att inte driva fram den. Bidrag från statens sida bör därför utgå till nya system som siktar framåt. Halmstadssystemet är ett av dem, och batteridrivna bussar, metanoldrivna fordon osv. är andra. Det är sådant vi skall satsa på — som har framtiden för sig och inte ligger bakåt i tiden.
Herr talman! Jag vill bara hänvisa herr Sellgren till vad Scaniabussar har svarat på frågan om vad de anser om trådbussar, De säger: ”Det system för eldrift som är tekniskt mest utvecklat och prövat är det vanliga trådbussystemet, och trafik med trådbuss kanske skulle kunna starta 3-5 år efter det att beslut fattats och beställningar lagts ut. Som alternativ till trådbussen kan man tänka sig batteribussen, men den får anses vara mer oprövad, komplicerad och dyrbar än trådbussen. Några andra system för eldrift kommer knappast att vara kommersiellt färdiga inom den närmaste 20 årsperioden.” Samma inställning gav en representant för ASEA uttryck för under en trafikpolitisk konferens här i Stockholm i slutet av förra året. Sedan vill jag tillägga att jag i folkpartiregeringens proposition finner en såväl logisk som demokratisk kullerbytta i det som uttrycks på s. 129. Där säger statsrådet just beträffande statsbidragsgivningen att den varit till nytta för vissa orter. Spårbunden trafik har kunnat byggas ut, vilket inte kunnat ske utan statsbidrag. Det anser statsrådet har varit till fördel för dessa orter. Stockholm och Göteborg har kunnat skaffa sig olika system av spårbunden trafik. Statsbidraget har gjort det möjligt för dessa två städer att välja det system som var lämpligast. Statsbidraget har vidgat den ekonomiska valfriheten för dessa två stora städer. Båda städerna har därför kunnat välja det system som man ansett lämpligast. Propositionens förslag, alltså kommunikationsministerns förslag, innebär en klar diskriminering av t.ex. Malmö och medelstora städer i Sverige. Tunnelbana och spårvagn är inget alternativ där. Däremot skulle trådbussar kunna bli det, om statsbidrag härför infördes. Metanol är bra, men det är ett trafiktekniskt annat system vi eftersträvar. Metanol är inget alternativ till trådbussar, herr Sellgren, utan ett komplement.
Herr talman! Det som i tiden är mest prövat behöver inte i framtiden vara det bäst gångbara. Vi måste se på system som har framtiden för sig och inte bakom sig. Det senare kan man säga om trådbussarna. Även ASEA har ett system för trådbussar. Man har byggt upp en provlinje i Linköping. Enligt vad jag har hört har man redan nu börjat inse att det blir ett alltför dyrt system. Statsbidragsgivningen till större tätorter har mycket riktigt medfört valfrihet. Men det bidrag som kan utgå för nya system innebär en större valfrihet än om man skulle binda bidragen till spårvägar, bussfiler eller andra riktade objekt. Här måste vi vara flexibla i statsbidragsgivningen och inte binda oss vid några specifika ålderdomliga metoder.
Herr talman! Jag vill betona att detta som Rolf Sellgren framför är folkpartiets uppfattning. Däremot ställer sig utskottets majoritet bakom en positiv grundsyn på statsbidrag till trådbussar. Folkpartiets reservation 11, som är fogad till det betänkande som vi nu behandlar, blir jag inte riktigt klok på. Där sägs att det statsbidrag som vi nu talar om och som skulle främja investeringar i trådbunden trafik skulle styra utvecklingen in i trafiklösningar, som skulle sakna flexibilitet. Men ett sådant resonemang håller inte — detta av flera skäl. Först och främst drar man en fullkomligt godtycklig gräns mellan å ena sidan städer såsom Stockholm och Göteborg och å andra sidan Malmö och medelstora städer. Något mer oflexibelt än tunnelbana och spårvägar kan man väl inte tänka sig. De systemen är ju definitivt fasta. När det gäller trådbussar är man beklagligtvis illa underrättad. De är i hög grad flexibla. Den godtyckliga lösning som folkpartiet föreslår men inte får igenom måste upplevas såsom mycket allvarlig i många städer. Det är svårt att förstå varför en lösning som är starkt miljövänlig utesluts från statsbidrag i propositionen. Systemet är också väl utprovat i många städer ute på kontinenten. Det skulle snart kunna tillämpas efter ett beslut. I de större städernas stadskärnor skulle det spela en stor roll både för de människor som rör sig där och för dem som arbetar där. Regeringens ställningstagande väcker säkert förvåning — t.o.m. hos de egna, för i Malmö har folkpartiet gått med på centerns förslag om trådbussar. Jag tror t.o.m. att folkpartiet där, liksom vi, har det inskrivet i sitt kommunala handlingsprogram.

Herr talman! I debatten har Kurt Hugosson tidigare tagit upp viktiga delar av vägpolitiken. Jag skall därför bara kortfattat uppta kammarens tid några minuter med anledning av motionen 2399, som bl.a. behandlar vägpolitiken i Norrland och främst då dess inland. I motionen har vi socialdemokrater från de nordligaste länen slagit fast följande: Vi anser det viktigt att den framtida trafikpolitiken skall bidra till att utjämna skillnader mellan landets olika regioner och att vi därför måste få till stånd en samordning mellan regional-, arbetsmarknadsoch trafikpolitiken. Ett viktigt steg i den riktningen är ett långsiktigt program för den framtida vägpolitiken. En mycket viktig förutsättning för att näringslivet skall kunna utvecklas i Norrland är ett väl fungerande vägnät. I de långa avståndens landsdel är detta ett mycket viktigt krav. För att vägarna skall kunna hållas intakta genom ordentlig vägservice och underhåll krävs bl.a. att de förestående rationaliseringarna av vägverkets organisation får en sådan utformning att vägunderhållet inte drabbas i de regioner som så väl behöver det. Från fackligt håll har uttalats en oro över att de rationaliseringar som planeras från verkets sida skall få konsekvenser för underhållsservicen på stora delar av vägnätet i Norrlands inland. Nedläggningen av flottningen på en del av Norrlandsälvarna har resulterat i en betydande ökning av den tunga trafiken på ett flertal av inlandsvägarna. Denna omläggning av timmertransporterna från älvarna till landsvägarna ställer självfallet ökade krav på förstärkningar och underhållsservice på berörda avsnitt. Därutöver är det synnerligen viktigt att de satsningar som gjorts och planeras på turismen i Norrlands inland och fjällregioner inte motverkas av samhället genom försämrat underhåll av vägnätet. I det sammanhanget är det viktigt att understryka att många av de befintliga turistanläggningarna saknar både järnvägsoch flygförbindelser och därför är helt beroende av att vägarna hålls i tillfredsställande skick. Detta gäller inte minst vintertid, då en dålig snöröjning och halkbekämpning på sikt kan medföra att turisternas intresse att besöka dessa turistorter dämpas. Under de senaste åren har de fackliga organisationerna inom vägverket i Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands län genom uppvaktningar hos berörda myndigheter informerat om de problem som kan uppstå och de konsekvenser en hård neddragning av anslagsnivån kan få för de berörda länen. Vidare har man från fackligt håll klargjort att man inte motsätter sig vettiga rationaliseringar av verkets organisation men att dessa inte får gå så långt att ett flertal av vägverkets arbetsområden dras in eller förvandlas till s.k. maskinstationer. Om så sker kommer med all sannolikhet stora delar av Norrlands inland att få en försämrad vägservice. Vi hari vår motion 2399 instämt i de fackliga kraven på en bättre vägpolitik. Det är synnerligen viktigt att vägservicen i våra nordligaste län upprätthålls och utvecklas. Om så inte sker, slås förutsättningarna undan för att samhället skall kunna skapa en framåtriktad och progressiv regionaloch arbetsmarknadspolitik i denna landsdel, som är så beroende av insatser på dessa områden. I vår motion har vi föreslagit att vid rationalisering inom vägverket särskilt skall beaktas skogslänens behov av god vägservice samt att den långsiktiga trafikpolitiken samordnas med den framtida regionalpolitiken. Av utskottsskrivningen framgår att utskottet förutsätter att vägverket så långt som möjligt beaktar sådana behov som anges i motionen. Det finns därför inte nu anledning att gå längre i denna fråga. Men självfallet skall vi fortsättningsvis bevaka att skogslänens krav på god vägservice verkligen uppfylls och att inte trafikutskottets skrivning endast blir ord utan verklig innebörd.

Herr talman! Låt mig börja så här: ”Vi få ej mödor skygga som uti Norden gå, tills vi fått banan bygga till Över-Luleå. Där skall vårt arbet vända, när Finlands gräns vi nå. vi knogat mången gång och uti bergens schakter vi borrat, dagen lång. Då kölden många gånger var fyrti grader kall, så stormens hemska sånger mot fönsterrutan small.” Det var ett par strofer ur den i dag kanske mest kända rallarvisan. Rallaren var en produkt av industrialismens genombrott och det därav följande behovet av snabbare kommunikationer men också av landsbygdens överbefolkning. Hans tid börjar med de stora anläggen, däribland inlandsbanan, och ebbar ut på 1920 och 1930-talen när produktionsmetoder och förhållanden ändras. Rallarens visor berättar om livet på arbetsplatsen, om faror på arbetet, om långa dagar, men också om glädje och stolthet över arbetet. Han visste att det var ett viktigt jobb, ett arbete som betydde något av en revolution för många tidigare isolerade människor och byar i Värmland, i Dalarna och norröver. Rallarna hade en stark kårsolidaritet, en solidaritet som innebar att det var möjligt för dem att — redan innan fackföreningarna kommit till — gå till aktion mot obehagliga arbetsköpare, hjälpa kamrater som på något vis råkat i olycka osv. I dag hade de, herr talman, förhoppningsvis gått till aktion mot trafikutskottet och protesterat mot det beslut som riksdagen är i färd med att fatta. Det jobb som de en gång lagt ned, den möda och de förhoppningar som inte bara rallarna omfattade utan också befolkningen i en stor del av vårt land — förhoppningar som fortfarande lever kvar — är på väg att grusas genom den nedläggningslinje som utskottets majoritet de facto förordar för en betydande del av vårt järnvägsnät, såvitt jag kan utläsa inkl. delar av inlandsbanan. Visserligen säger utskottet att statens ansvar för underhållet av hela den nuvarande inlandsbanan slås fast och att en fortsatt målmedveten upprustning av banan sker, men samtidigt biträder utskottsmajoriteten propositionens förslag om att delar av järnvägsnätet skall föras över till de regionala huvudmännen och därmed inte omfattas av riksnätet. Här krävs ett klargörande av utskottsmajoriteten: Vilketdera av dessa bägge motstridiga alternativ är det som gäller? Om det är det senare, så berörs på inlandsbanan exempelvis delar av Morabanan och sträckningarna Lesjöfors-Kristinehamn, Sveg-Mora och Storuman-Gällivare. Därmed hotas stora områden av Svealands och Norrlands inland. Vi har i våra motioner slagit fast att inlandsbanan hittills har haft betydelse främst i den kolonisationspolitik som bedrivits mot Norrland, men den har också haft positiva effekter, och dess framtida uppgift måste bli offensiv — en spjutspetsien aktiv och medveten samhällelig planering. Inte minst gäller det när man ser att inlandsbanan passerar stora delar av de områden där vi i framtiden kan förväntas utvinna vår energi. En medveten och ordentlig satsning på inlandsbanan skulle inte bara vara miljömässigt, samhällsekonomiskt och energiekonomiskt vettig — en sådan satsning skulle också innebära en rad nya arbetstillfällen i de på jobb så utarmade länen. Jag vill alltså ha ett besked av utskottsmajoriteten, om trafiken på hela inlandsbanan med den skrivning som nu finns skall få fortsätta. Jag vill också att en plan snarast läggs fram för en upprustning av hela den nuvarande sträckningen, alltså också av i dag icke trafikerade avsnitt. Med den satsning som nu föreslås skulle det ju ta mer än ett sekel att verkligen rusta upp hela inlandsbanan till godtagbar standard. Men, herr talman, det gäller inte bara att rädda inlandsbanan — det är f. ö. tveksamt om utskottsmajoritetens skrivning innebär det. Det gäller, som tidigare framhållits här i kammaren av centerns företrädare, en stor del av vårt framtida järnvägsnät. Vpk har sagt att järnvägarna bör vara det viktigaste transportmedlet för långa och medellånga transporter mellan tätorter. Den debatt som förs om järnvägen bör därför vändas. I stället för att hela tiden gälla vilka järnvägar som skall läggas ned bör debatten om detta — liksom f. ö. om den statliga vägpolitiken — inriktas på vilka de felande länkarna är. Vilka järnvägar skall byggas ut och rustas upp? Det järnvägsnät vi nu har byggdes upp för mer än ett halvsekel sedan, och därför finns ett flertal felande länkar som, om de byggdes ut, skulle innebära klara förbättringar för kollektivresenärerna. Vpk har i flera motioner utvecklat vilka banor som bör rustas upp resp. byggas ut. Jag skall här bara ta upp en av dem, den s.k. Västerdalsbanan Malung-Borlänge. Riksdagen måste slå fast att denna bandel skall bibehållas under överskådlig framtid. För västra och norra Dalarnas fortsatta utveckling är järnvägen omistlig. Även den nedlagda bandelen från Malung till norra Dalarna måste återupprustas och tas i trafik. Under alla de år jag själv bodde i Dalarna trafikerades fortfarande sträckan Borlänge-Sälen över Falun. Jag vet av egen erfarenhet vad järnvägen betyder i dessa bygder. Bibehållande och upprustning av hela sträckan är viktigt av flera skäl — av regionalpolitiska skäl och av sysselsättningsskäl men också därför att en upprustning skulle möjliggöra en sann folkturism och inte en turism förbehållen ett litet fåtal. När det gäller att främja de kollektiva färdmedlen är turtäthet, närhet, biljettpriser osv. grundläggande frågor. Det är också viktigt att servicen i övrigt är bra. Efter att ha tillbringat ett otal timmar i SJ:s väntsalar med deras i bästa fall snusbruna väggar, trista kakelplattor, avsaknad av skötrum för småbarn osv. har jag svårt att förstå utskottets fortsatta avstyrkande av Nils Berndtsons motion om pengar till upprustning av dessa tristessens monument. Visst behövs en ansiktslyftning, medgav utskottets talesmän förra gången vi diskuterade frågan. Var har då denna ansiktslyftning skett? Jag har inte kunnat finna den någonstans i landet. Men kollektivtrafik är inte bara järnvägar; kollektivtrafiken omfattar också bussar, T-banor och andra färdmedel. Främst gäller detta naturligtvis tätortsområdena. Riksdagsbeslutet 1963 innebar fritt fram för den ohämmade privatbilismen. Det har Bertil Måbrink tidigare i dag utvecklat. Satsningen på bilen som det framtida transportmedlet samtidigt med en nedrustning av järnvägar och busstrafik har inneburit att hela samhällsplaneringen utgått från bilinnehav — till men för kvinnor, barn och äldre. Kerstin Stjärne har i sin bok Flera passningar gjort tankeexperimentet om ett bilfritt samhälle. Hon skriver: ”Gör ett tankeexperiment: Lyft bort alla bilar ur världen! Hur skulle det se ut? Asfalteringen av västvärlden skulle plötsligt framstå så grotesk som den är: länder och landskap genomdragna av egendomliga betongband som hämningslöst drar fram över åkerjordar, skär genom skogar, delar gamla kulturbygder, drar in i städer och gör dem till ormbon av rondeller, genomfartsleder och parkeringsplatser. Vad skulle alla bensinstationer, bilverkstäder och P-hus användas till? Gruvor, stålverk, byggbolag, gummiindustrier och rader av underleverantörer skulle följa bilfabrikerna i graven. Var tionde svensk är beroende av bilismen för sin försörjning. I USA är vart sjätte jobb ett biljobb, var fjärde dollar en bildollar. Det sociala mönstret skulle bryta samman. Hela samhällsplaneringen skulle få punktering. För att inte tala om världsekonomin.” Hon fortsätter: ”Gör ett annat tankeexperiment: Lyft bort alla barn ur världen! Skulle det märkas? Visst skulle det bli egendomligt tyst i hem och skolor. Satsningen på daghem och förskolor skulle te sig förarglig. Leksaksindustrin finge raskt lägga om produktionen och inrikta sig på hobbymaterial för pensionärer. Kalle Anka och Semic Press skulle tappa upplaga och Semper och B. Wahlström råka i bekymmer. Visst skulle det märkas. Men inte i samhällsekonomin. Och förvisso inte i världsekonomin. Vi har med andra ord fixat en värld som alldeles uppenbart är planerad för bilar — men inte för barn. Bara tanken att samma resurser som bilen får skulle satsas på barn är fullkomligt svindlande. I-världen är bilvärlden.” Så långt Kerstin Stjärne. Ingen sjukdom i världen skördar i dag så många offer som bilismen. 10 miljoner människor dödas och skadas årligen i trafiken — det är mer än hela Sveriges befolkning. I Sverige utplånas under en tioårsperiod en medelstor svensk ort. Värst drabbas naturligtvis barnen men också ungdomen. Av alla 15-24-åringar som dör varje år i Sverige dör hälften i trafiken. Därför framstår folkpartiregeringens proposition i de här avseendena som höjden av cynism. Visst behövs bilen, främst i glesbygdsområden men också i andra delar av landet, och visst innebär bilen för många, exempelvis handikappade, en bra och ekonomiskt riktig transportlösning. Men samtidigt är det uppenbart att mycket stora ansträngningar måste göras för att bryta nuvarande mönster främst i tätorterna. Stockholm kommer att förvandlas till en död stad utan barnfamiljer om nuvarande trafikpolitik tillåts fortsätta. Det bekymrar visserligen inte vår huvudstads borgerliga kommunalpolitiker — ”barnfamiljer ska inte bo i innerstan”, deklarerar moderathövdingen frankt. Men alla de som värnar inte bara om Stockholm utan om alla andra städer som skövlats av bilismen och alla de som värnar om barnen, de kräver att staten här tar sitt ansvar. En ordentlig minskning av privatbilismen kräver såväl en satsning på kollektivtrafiken som restriktioner av skilda slag. Folkpartiregeringen lade KOLT - kollektivtrafik i tätort — i byrålådan utan åtgärd. Utskottsmajoriteten avvisar propositionen i denna del och kräver att regeringen skyndsamt skall lägga fram förslag som bygger på KOLT:s huvudprinciper. Från vänsterpartiet kommunisterna välkomnar vi detta, samtidigt som vi beklagar att det beslut som riksdagen tidigare fattat om åtgärder för att förbättra lokal och regional persontrafik innebär att staten smitit undan sitt ansvar för mycket av den kollektiva trafiken. Frågan om huvudmannaskapet hade hört hemma i dagens debatt, då man hade kunnat ta ett samlat grepp över dessa frågor — ett grepp som hade inneburit att barnen sätts framför bilarna och att det ofantliga energislöseri som nu tillåts fortgå utan restriktioner stoppas. Slutligen, herr talman, några ord om ”Södraeländet”. I vpk-motionen 635 av Tore Claeson begärs en omfattande upprustning och ombyggnad av Södertälje Södra järnvägsstation, och det gäller förhållanden som i stort sett är likadana nu som för över 50 år sedan. Särskilt behovet av upprustning och handikappanpassning av förbindelser till och från perrongerna, som nu går i smala branta trappor, gör det nödvändigt med snabba förbättringar. ”Södraeländet” gäller främst pendeltågstrafiken men berör också andra omstigningar. Det handlar om över 50-talet tågbyten som berör närmare 10 000 resande per dag, vilka tvingas ned i vad som i folkmun kallas ”råttgångar” för att byta plattform. Många människor avstår eller tvingas att avstå från att använda kollektivtrafiken på grund av de miserabla förhållanden som råder. Utskottet säger sig hysa samma uppfattning i principfrågan om upprustning och utbyggnad och hänvisar till tidigare uttalanden i frågan. Men trots att ingenting gjorts finner man ändå inte någon särskild riksdagens åtgärd nu påkallad. Beträffande pendeltågstrafiken i Storstockholmsområdet noterar vi de förbättringar i jämförelse med propositionens förslag som utskottet föreslår, och jag vill för vpk:s del understryka att vissa konkreta åtgärder snabbt måste vidtas för att få till stånd nödvändiga förbättringar. Det gäller bl.a. vpk:s krav om flera spår för pendeltågstrafiken. För att klara den krävs fyra spår mellan Älvsjö och Järna, fem spår mellan Karlberg och Märsta och två spår mellan Älvsjö och Västerhaninge. "tåg och göras handikappvänliga och väderskyddade, och man måste utveckla dubbeldäckade pendeltåg. Inom ramen för de ökade möjligheter som nu kommer att ges för en upprustning måste dessa åtgärder prioriteras. Därmed, herr talman, vill jag yrka bifall till motionerna 324, 1427, 1939, 2381, 2382, 2383 och 635. Detta innebär också ett bifall till förstatligandet av Nordmark-Klarälvens Järnvägar, NKLJ, som i dag ägs av Uddeholmsbolaget. Självfallet skall viktiga transportmedel ligga i samhällets händer och inte i ett privatföretags, som — om dess behov av NKLJ minskar — kan besluta om nedläggning, vilket vore en katastrof för utvecklingen i denna bygd.

Herr talman! I fyrpartimotionen nr 1425 hemställs att frågan om förutsättningarna för att elektrifiera bredspårlinjen Gårdsjö-Håkantorp skall utredas. I både godsoch persontransporthänseende skulle förbättrade transportmöj ligheter på denna bana innebära väsentliga fördelar för ett flertal kommuner inom tre län. Verksamheten på båda dessa banor har successivt trappats ned. Inom samma geografiska område finns således två parallella järnvägslinjer, vilka båda kännetecknas av en alltmer försämrad service — till stort förfång för berörda kommuner. Under 1974 aktualiserades frågan om en breddning av banan Götene-Nossebro för godstransporter. Sedan dess har företrädare för berörda kommuner och för länsstyrelsen vid upprepade tillfällen genom skrivelser och uppvaktningar påtalat nödvändigheten av att ett besked lämnas om framtiden för västgötabanan. För västgötabanans del är alternativen en breddning av banan eller en nedläggning. Nuvarande förhållanden är helt oacceptabla. Fortfarande föreligger inga besked i ärendet. I exempelvis Skara kommun bereds sedan lång tid trafiktekniska och andra frågor som är beroende av beslut om järnvägens framtid, varför det är angeläget med ett skyndsamt besked. Vidare planeras en lokal museibana på 11,2 km av nuvarande västgötabanan, dvs. mellan Skara och Lundsbrunn. Detta arbete har en ambitiös ideell förening tagit på sig. Självfallet har också föreningen anledning att få besked om vad som skall hända med västgötabanan. Myndigheterna har — i den mån de över huvud taget svarat — hänvisat till det beslut som riksdagen nu skall fatta. Så gjorde också kommunikationsministern, när hon besvarade en fråga från mig den 30 januari i år. Då anförde kommunikationsministern bl.a. följande: ”Det viktigaste är att det i propositionen kommer att föreslås att vissa villkor skall vara förknippade med nedläggningsprövning. Därför finns det för kommunernas del anledning att avvakta och ta del av den trafikpolitiska propositionens innehåll.” I dag känner vi, herr talman, propositionens innehåll; likaså vad trafikutskottet anser — det har ju framgått av debatten. Det finns därför anledning att nu upprepa följande frågor: Är kommunikationsministern beredd att vidta åtgärder för att påskynda ärendets handläggning? När kommer besked om detta att kunna lämnas? Kommunikationsministern kan ju inte hänvisa till att kommunerna skall komma med framställningar i ärendet. Framställningarna föreligger redan. Som jag nyss nämnde har frågan väckts redan 1974, dvs. för fem år sedan. I stället för att denna del av landet även framdeles skall få dras med två järnvägslinjer, som båda kännetecknas av undermålig service, borde man i varje fall satsa på en av dessa linjer. En radikal upprustning och effektivisering av transportmöjligheterna på den bredspåriga banan Gårdsjö-Håkantorp torde kunna uppväga olägenheterna av en nedläggning av den andra banan, dvs. den smalspåriga västgötabanan. Västgötabanan går redan nu med förlust på 3—4 milj.kr. per år, enligt vad som uppgivits från SJ. Vid en nedläggning av västgötabanan erhåller SJ denna summa, vilken bör kunna förränta utgifter för att modernisera linjen Gårdsjö-Håkantorp. Därmed tillskapas ett enhetligt sammanhängande förbindelsesystem mellan Stockholm och Uddevalla med åtföljande förkortade restider och ökad flexibilitet i fjärrtågsförbindelserna genom tre län. Vad säger då utskottet om dessa förslag? Utskottet föreslår att riksdagen skall anse motionen besvarad med vad utskottet anfört. Utskottet anser att berörda bandelar bör bli föremål för utredning inom ramen för den fortsatta regionala trafikplaneringen. Därmed kan jag konstatera att utskottets ställningstagande sammanfaller med motionsyrkandet. Slutligen skall jag understryka vikten av yrkandena i motionerna nr 2311 och 2380 om bandelarna Falköping-Landeryd resp. Skövde-Karlsborg med innebörd att nedläggning på berörda bandelar ej får komma till stånd förrän överenskommelse träffats med berörda kommuner rörande ersättningsfrågorna. Icke heller dessa motionsyrkanden avstyrks av utskottet. Sålunda kommer även dessa motionskrav att beaktas vid den fortsatta handläggningen. Jag har därför ingen anledning att framställa något säryrkande, utan jag uttalar den förhoppningen att berörda myndigheter — både centrala och regionala — agerar så att besked kan lämnas med det snaraste i de angelägna frågor som jag här tagit upp.

Herr talman! Jag har begärt ordet med anledning av två motioner som behandlats av utskottet i detta betänkande. Dels är det motionen 1978 79:2226, i anslutning till den trafikpolitiska propositionen. Eftersom den senare motionen behandlats först i utskottets betänkande, vill jag börja med att argumentera för den. I fråga om Västerdalsbanan har det framförts krav på åtgärder och garanti för framtida trafik vid flera tillfällen. Trafikutvecklingen på banan har också varit så positiv under de senaste åren att det borde vara naturligt och självklart att den redan nu hörde till de trafiksvaga bandelar som sammanförs med affärsbanenätet. Detta är nödvändigt, inte minst ur underhållssynpunkt. Vissa delar av banan, framför allt delen Malung-Vansbro, är nu mycket dåligt underhållna. Detta oroar människorna utefter banan, vilket också bevisas av den spontana reaktion som följde på de protestlistor som Malungs arbetarekommun hade ute mot det förslag som regeringen hade presenterat. Vi uppfattade förslaget som ett direkt hot mot banan. Detta var väl också anledningen till att det på kort tid — och utan propaganda — var nära 5 000 människor som skrev på protestlistorna. Dessa listor har överlämnats till riksdagens trafikutskott. Jag känner därför att jag har ett gott stöd, när jag nu här i dag pläderar för att Västerdalsbanan skall finnas kvar och rustas upp. I samband med den trafikplanering som samtliga länsstyrelser genomförde 1974 bemötte SJ länsstyrelsens i Kopparbergs län beräkningar att Västerdalsbanan skulle vara samhällsekonomiskt lönsam. SJ beräknade då att en upprustning av bandelen skulle kosta 105 milj.kr. För denna summa skulle man få en standard motsvarande en mycket hög affärsbanestandard. För oss som bor i Västerdalarna skulle det vara glädjande med en upprustning av banan för att möjliggöra hastigheter på 90 km/tim och för att vi skulle få garantier för att persontrafiken kunde bevaras. Ja, bara en upprustning av bandelen Vansbro-Malung skulle lugna oss i vår strävan att få behålla banan. Utskottet vill inte heller nu ta ställning och klart slå fast nödvändigheten av Västerdalsbanans bevarande. Därför känner jag mig mycket oroad. Ytterligare utredningar skall göras, med risk för att underhållet eftersätts ännu mer. Vid ett protestmöte i Vansbro den 21 maj fick vi det klarlagt av SJ:s representant att timmertransporterna på järnvägen var en god affär. Detta är enligt min mening det bästa bevis och det bästa argument som vi fått under senare år för att vi nu oförbehållsamt och omedelbart kan ställa kravet på en upprustning av Västerdalsbanan. Denna upprustning bör ske på så sätt att hela banan kan trafikeras med en hastighet av 90 km/tim. Utskottets skrivning har dock ingalunda lugnat mig, så jag får väl fortsätta min kamp för Västerdalsbanan. Det finns i dag anledning att säga några ord om en förlängning av järnvägssträckan Malungsfors-Sälen. En sådan förlängning måste betraktas som mycket angelägen. Enligt beräkningar som gjordes 1973 skulle en upprustning av denna bansträcka då ha kostat ca 2250 000-3 250 000 kr. beroende på vilket alternativ man valde. I dagens läge skulle man nog få tredubbla den summan. Ändå skulle det bara röra sig om förhållandevis rimliga summor, och en hel del skulle säkert kunna hänföras till AMS-arbeten och betalas med pengar som på så sätt anvisas. De aktuella summorna måste betraktas som en rimlig kostnad med tanke på vad nedslitningen av vägen i dag kostar. Väldiga skador uppstår nämligen framför allt på grund av den tunga trafiken. Om det fanns möjligheter att transportera på järnväg skulle i dag Fiskarhedens sågverk kunna leverera drygt 50 000 m? flis och ca 20 000 m? spån. Det är inte att förakta i dagens läge när man försöker ta till vara allt man kan i skogen för omvandling till energi och för tillverkning av exempelvis papper. Därtill kommer de olycksfallsrisker som uppstår när vägen trafikeras med tunga fordon för transporter av sågat och osågat virke samt i någon mån av flis och spån. Men i huvudsak gäller transporterna rundvirke och sågade trävaror. Herr talman! Jag vill också peka på nödvändigheten att en taxesamordning sker mellan bussoch järnvägstrafik. När det gäller motionen 1978/79:458 har vi begärt en utredning om möjligheterna att utnyttja Dalälven som sjötransportled från Siljan till Bottenhavet. Utskottet avstyrker motionsyrkandet med hänvisning till ett yttrande från sjöfartsverket och som är daterat den 24 maj 1978. Yttrandet har föranletts av en framställning från länsstyrelsen i Kopparbergs län i samma fråga som den som vi nu har aktualiserat motionsvägen. Sjöfartsverket avstyrker framställningen med hänvisning till de kostnadskalkyler som Dala kanalsällskap har gjort. Dessa kalkyler har jämförts med utbyggnadsalternativ för Göta kanals västgötadel.

Självfallet tror jag att både sjöfartsverket och Föreningen för inre vattenvägar har stora kunskaper om vad de yttrar sig över, men jag tycker ändock att det skulle vara motiverat att göra en mera genomgripande utredning om möjligheterna att utnyttja Dalälven som sjöfartsled. När Föreningen för inre vattenvägar säger att ”det torde finnas andra former av regionalekonomiska satsningar som ger bättre resultat eller medför mindre kostnader”, borde föreningen ha kommit med några tips om de insatser som skulle ha medfört dessa bättre resultat. Jag delar LO-distriktets i Gävle-Dala uppfattning, vilken även länsstyrelsen ställt sig bakom, att frågan om Dalälvens trafikering bör bli föremål för en skyndsam statlig utredning. Man har sagt: ”Vi har inte råd att avslå något förslag som kan leda till sysselsättningsfrämjande åtgärder under nu rådande förhållanden på arbetsmarknaden.” Från alla möjliga håll framförs krav på sysselsättning och på alternativa sysselsättningar. Här har föreslagits ett, om än stort, projekt, och vad som nu krävs är en allsidig utredning om det realistiska i projektet. Vi har i motionen räknat upp en rad frågor, som vi menar skulle behöva utredas. Självfallet kan man utgå ifrån att fler frågor kan behöva utredas, men det tycker jag är självklart när man förutsättningslöst skall undersöka en sak. Efter hand som energifrågan blir alltmer aktuell måste det anses naturligt att vi intresserar oss för energisnåla transporter. För Dalarnas del måste det också vara angeläget att vi funderar över hur transporterna inom SSAB skall fungera på lång sikt. Med det anförda yrkar jag, herr talman, bifall till motionen 1978/ 79:458.

Herr talman! Den här trafikdebatten har ju mest handlat om landtrafik. Först nu på slutet har man börjat tala litet grand om sjöfarten. Kurt Hugosson beklagade att man inte samordnat trafikgrenarna och att man i den här stora debatten inte har kunnat göra en bedömning av sjöfarten. Jag instämmer till fullo i den anmärkningen. På s. 3, 4 och 5 i trafikutskottets betänkande redogörs i korthet för propositionens huvudsakliga innehåll. I inledningen konstateras bl.a. att 1963 års trafikpolitiska beslut bör ersättas av en ny trafikpolitik.

I detta ligger också att resurserna inom trafiksektorn skall utnyttjas så effektivt som möjligt.” Hur kommer nu de initiativ som den borgerliga regeringen har tagit att verka i förhållande till de uppdragna riktlinjerna? Har man gått över från företagsekonomiskt tänkande till samhällsekonomiskt handlande när det gäller trafikpolitiken i sin helhet? Leder de föreslagna åtgärderna till att ”medborgarna och näringslivet i landets olika delar” får en trafikförsörjning till lägsta samhällsekonomiska kostnader? Det är frågor man kan ställa. Enligt vår mening leder inte de hittills tagna initiativen till den målsättning och den inriktning som man har skisserat. Vänsterpartiet kommunisterna har i bl.a. motionerna 970, 1407 och 1948 till årets riksmöte på nytt tagit upp frågorna om kustoch insjöfarten och hamnpolitiken här i landet. Liksom i tidigare vpk-motioner tar vi i motionerna 970 och 1407 upp kravet på en ökad samhällelig satsning på upprustning av kanaler och övriga inre vattenvägar och vissa kustoch insjöhamnar. Vi kräver att dessa frågor utreds skyndsamt. Meningen med en sådan utredning är att man snabbt skall få fram fakta om transportkostnadsskillnaderna mellan — i första hand — godstransporter sjöledes och transporter på landsväg. En sådan utredning skall också kunna ge synpunkter på hur stor del av nuvarande landsvägstransporter när det gäller det tyngre godset som kan överföras till sjötransporter — då med hänsyn tagen till samhällsekonomi, miljö och energiförbrukning. Utskottet behandlar dessa frågor på s. 113 och erinrar om att ett flertal statliga utredningar har sysslat med dem.

Jag skulle vilja ha ett klart besked på den punkten från utskottets talesmän. Mig veterligt har det inte företagits någon utredning av det slag som vi avser i våra motioner — inte av den tidigare socialdemokratiska regeringen, inte heller av den borgerliga trepartiregeringen och helt naturligt inte av den folkpartistiska minoritetsregeringen. Är det någon här som på allvar vill påstå att man vid något tillfälle har utrett vad det skulle betyda samhällsekonomiskt om man exempelvis kunde överföra 50 96 ellert.o.m. mer av de tunga godstransporterna, som nu går på våra vägar, till sjötransporter? Vad betyder det i energibesparingar? Vad betyder det miljömässigt? Vilken betydelse skulle det ha på trafiksäkerheten, och vilka regionalpolitiska effekter innebär det om landet får ett modernt och välutvecklat transportsystem för våra kustoch insjövatten? Om det finns någon från utskottet — eller från regeringen eller tidigare regeringar — som kan påvisa eller redovisa något sådant utredningsresultat i dessa frågor, skulle det vara intressant om man ville klargöra det här och nu. Vi har i våra motioner — både nu och tidigare — pekat på vikten av en ökad samhällelig satsning på sjöfarten i allmänhet och den mindre skeppsfarten i synnerhet. Det är ett faktum att det satsas väsentligt mer på sjötransporter internationellt än vad man gör i vårt land. I en rad europeiska länder har stora investeringar gjorts för att bibehålla och utveckla de inre vattenvägarna och kustsjöfarten. I bl.a. Belgien, Holland, Frankrike och Västtyskland har man goda erfarenheter av just sådana satsningar. Härigenom har det mindre och medelstora tonnaget fått ett underlag för sin verksamhet och en given chans att överleva. Här har antalet arbetstillfällen inte bara bibehållits utan också kunnat öka. Det vore naturligtvis bra om också vi i vårt land kunde åstadkomma detta, eftersom exempelvis Sjöfolksförbundets medlemmar ständigt hotas av en ökad arbetslöshet. Den är redan nu mycket hög. Det finns ingen anledning befara att effekterna av en större satsning på en upprustning och utökning av vårt kanalsystem och av de övriga inre vattenvägarna liksom på kustsjöfarten skulle bli annorlunda i vårt land. Om man ser rent företagsekonomiskt på kostnader för godstransporter, finner man att sjötransporterna är vida överlägsna transporter på järnväg. Enligt gjorda beräkningar är kostnaderna per tonkilometer 3 öre vid sjötransporter, 10 öre vid järnvägstransporter och inte mindre än 16 öre vid landsvägstransporter. Och då är det väl att märka, att kostnaderna vid sjötransporter med ett väl utvecklat pråmsystem med moderna läktare kan bli ännu lägre. Ser vi sedan samhällsekonomiskt — som man säger att man skall göra — på detta, finner vi att det måste betyda avsevärda besparingar på vårt vägnät. För det är utan tvivel så att den tyngre lastbilstrafiken står för den överväldigande delen av slitaget på vägarna. Kunde man, som jag tidigare nämnt, nedbringa den tyngre lastbilstrafiken med hälften eller mer och föra över dessa transporter till våra vattenvägar eller järnvägar, måste det vara en god affär för samhället. Bl.a. skulle således vägslitagekostnaderna därigenom kunna minskas avsevärt. Från energiförbrukningssynpunkt måste det vara en stor fördel att så mycket som möjligt av de tyngre godstransporterna sker sjöledes. Ett fartyg som lastar 1 000 ton ersätter exempelvis 50 långtradare med släp. Bilarna gör i det här fallet tillsammans av med omkring 20 gånger mer bränsle än ett fartyg. Vore det inte något att tänka på, när vi nu har och kommer att ha ont om olja och dessutom oljan kommer att bli dyrare? Det talas mycket om att vi skall spara energi och göra oss oberoende av oljan. På det här avsnittet kan alltså energiförbrukningen nedbringas. Också från miljösynpunkt är det fördelaktigt att, där det är möjligt, ersätta godstransporter på landsvägarna med sjöledes transporter. Lastbilarna kör ofta om nätterna och utgör i tätbebyggelse och städer stora problem. Bullret och luftföroreningar genom dieselavgaser medför betydande miljöproblem, och dessa bör självfallet nedbringas till ett minimum. När det gäller trafiksäkerhetssynpunkterna kan man inte bortse från att trafikolycksfallsriskerna skulle minska väsentligt om större delen av de tunga landsvägstransporterna i stället skedde till sjöss eller med järnväg. Även i detta avseende skulle det vara stora samhällsekonomiska fördelar att vinna med en ökad satsning framför allt på sjötransporter. Trafikolyckorna i vårt land skulle härigenom nedbringas väsentligt. Det förekommer ofta att lastbilar med tunga laster råkar ut för haverier med omfattande personskador och mänskligt lidande men också stora materiella förluster som följd. Dessa olyckor skulle kunna nedbringas väsentligt. Vi har uttalat oss för att vi skall göra allt vad som är möjligt för att nedbringa trafikolyckorna. Det här är en väg att gå i det arbetet. Landsvägstransporter av farligt gods utgör ett ständigt hot mot miljön i allmänhet. Ett haveri med en last av giftiga ämnen kan få katastrofala följder för hela samhällen, exempelvis genom att grundvattnet förstörs. Ett sådant haveri medför naturligtvis också att människor utsätts för olycksfallsrisker. Många av dessa riskmoment skulle kunna starkt reduceras om sådana transporter skedde sjöledes eller med järnväg.

Många andra fördelar skulle vinnas, och vi undrar varför man då inte vill göra en satsning på detta område. För att det skall vara meningsfullt att satsa på en utökning och utveckling av sjötransporterna är det nödvändigt att upprusta hamnarna i våra inre farvatten samt vissa kusthamnar. Detta skulle skapa många ytterligare arbetstillfällen både för varvsarbetare — det behövs moderna pråmar och specialfartyg — och för arbetargrupper som sysslar med förbättring av hamnar och farleder. Man kan inte heller bortse från fördelen för kustsamhällena att kunna erbjuda goda sjötransporter. Det kan många gånger vara helt avgörande för industrietablering, om en kommun eller ort har en farbar hamn där man kan både lossa och lasta gods. En upprustning av insjöhamnar och vissa kusthamnar har således också regionalpolitiskt en stor betydelse. Dessa aspekter har utförligt behandlats i motionen 970 av Oswald Söderqvist och Tore Claeson, vari det krävs en utredning rörande sjöfarten till Uppsala och Enköping. I motionen påvisas att en upprustning av farlederna skulle få avsevärd betydelse för flera kommuner i Mälardistriktet. När det gäller motionen 1948 framför vpk krav på ”1.

Det finns ledande politiker som klart uttalat att hamnverksamheten bör centraliseras och att mer än hälften av de svenska hamnar som nu finns bör läggas ner. Vi anser det därför nödvändigt — trots trafikutskottets positiva uttalande i dessa frågor — att yrka bifall till motionen 1948. Herr talman! Jag vill avsluta mitt anförande med att också yrka bifall till motionerna 970 och 1407.

Herr talman! Vi älskar järnvägar i det här landet. Senaste manifestationen är ”Inlands-Expressen”, där människor samlats i tusental och skrivit på listor för att inlandsbanan skall bevaras och rustas upp. Vi vill behålla alla järnvägar och gläds när nya byggs och trafiken på gamla återupptas. Det innebär att vi också är beredda att betala för dem över skattsedeln. äg Ju mer vittförgrenat järnvägsnätet är, desto värdefullare är det. De höjda oljepriserna kommer att göra järnvägen allt viktigare. Inlandsbanan med bibanor, t.ex. i Västerdalarna och upp till Älvdalen och från Orsa till Bollnäs, måste rustas upp för att Sveriges inlands stora tillgångar av skog, torv och sötvatten skall rätt kunna utnyttjas. Jag instämmer i Rune Torwalds anförande tidigare i dag, där centerns inställning meri detalj redovisats. Centerns reservationer nr 1, 4 och 5 är klara och entydiga i sitt stöd till inlandsbanan och andra nedläggningshotade banor. Jag ber att få yrka bifall till dem. Utskottet har uppenbarligen inte haft tillgång till aktuellt beslutsunderlag när det gäller projektet Dala kanal. Oljeprishöjningarna och SSAB:s bildande har helt ändrat bilden. Inlandsoch kustsjöfarten har framtiden för sig. I tider av brist på arbete bör man inte räkna investeringar som belastningar när de ger jobb där människorna vill ha det och när de ger resultat som blir värdefulla för framtiden. Miljöaspekterna på projektet har emellertid inte utretts i detalj. Dala kanalsällskap har arbetat helt ideellt. Med små medel och stora uppoffringar har man lyckats få fram högintressant material. Det är nu nödvändigt att regeringen övertar utredningsansvaret. Projektet är betydelsefullt också ur näringslivsoch arbetsmarknadssynpunkt. Beslut om utredning bör alltså förberedas i näringsutskottet och arbetsmarknadsutskottet. Vi återkommer med motioner, som skall formuleras så att dessa utskott får anledning att undersöka utredningskravet.

Herr talman! I anledning av den proposition som vi nu behandlar har jag tillsammans med de socialdemokratiska riksdagskamraterna från Västernorrlands län väckt motionen 2387, i vilken vi framför åsikten att tiden nu är mogen för att anlägga industrispåret mellan Örnsköldsvik och Husum. Frågan om industrispår till Husum är inte ny. Redan i mitten av 1940-talet utreddes frågan men uppsköts med motiveringen att avgörandet skulle träffas när hela frågan om ostkustbanans förlängning mellan Härnösand och Umeå kunde prövas. I den proposition som vi nu behandlar slås fast att en förlängning av ostkustbanan ger mycket begränsade förbättringar transportmässigt sett och till höga kostnader för samhället. En förlängning av ostkustbanan skulle vidare medföra ett minskat antal sysselsättningstillfällen i vissa inlandsorter. Den slutsats som dragits därav i propositionen är, att en förlängning av ostkustbanan inte är av något samhällsintresse under överskådlig framtid. Som ett alternativ till ostkustbanan framförs därför möjligheten att anlägga industrispår till de större industrierna. Den industri som i första hand bör komma i fråga för industrispår är Mo och Domsjös industri i Husum, eftersom såväl godsvolym som intäktsökning i huvudsak beräknas komma från just denna industri, Det var också bedömningen när den socialdemokratiska regeringen år 1974 gav SJ uppdraget att utreda frågan om industrispåret. Kostnaden för spåret beräknades då, i 1974 års priser, till 68 milj.kr., varav ca 59 milj.kr. skulle betalas av AMS. Samtliga berörda instanser i utredningen uttalade sig mycket positivt för utbyggnaden och anförde en rad skäl av transportteknisk, trafikpolitisk, arbetsmarknadsmässig och regionalpolitisk art. Arbetsmarknadssituationen i regionen bedömdes dock vid det tillfället vara sådan att en igångsättning inte var motiverad. Hur är då läget i dag? De långsiktiga argumenten kvarstår och har faktiskt förstärkts. Under den tid då det endast tillverkades pappersmassa fanns behov av järnväg. Men behovet har ökat markant sedan massafabriken blivit pappersbruk. Behovet av att leverera mindre kvantiteter med mycket korta leveranstider kännetecknar pappersindustrin. Detta innebär en förskjutning från båt, som i stort dominerar massatransporterna, till järnväg. I Husum tillverkas nu ca 250 000 ton finpapper, och en ytterligare utbyggnad planeras, vilket skulle öka tillverkningen av finpapper med ca 150 000 ton till totalt 400 000 ton. Som nämnts föreslås industrispåret utföras som beredskapsarbete, men på sikt bör det tillföra kommunen nya permanenta arbetstillfällen. Spåret planeras genom framtida industrimark. Där finns t.o.m. ett område som i den fysiska riksplaneringen har avsatts för miljöstörande industri. Ur regionalpolitisk synpunkt skulle spåret ge ökade förutsättningar för Örnsköldsviksområdet. Det finns ytterligare skäl som talar för att man nu borde bygga spåret. Jag skall nämna några: Transporterna av den stora volymen kemiska ämnen skulle bli säkrare. Husumindustrierna skulle kunna erbjuda bättre service till papperskunderna, vilket innebär ökad trygghet för de 1 500 anställda. Under senare år har inte många järnvägsutbyggnader skett i vårt land. Men jag vill peka på ett par sådana utbyggnader, eftersom motivet för dem har varit detsamma som det är för den nu aktuella — att i första hand öka transportservicen för den vidareförädlande skogsindustrin. De spårutbyggnader jag åsyftar är sträckan Hargshamn-Hallstavik och Norrköping-Bråviken, alltså industrispåren till Holmens Bruks två pappersbruk i Hallstavik och Bråviken. Vi kan förutsätta att industrispårutbyggnaden till Husum skulle få lika goda effekter som de utbyggnader som skett till Holmenfabrikerna. Mera kortsiktigt kan konstateras att arbetsmarknadssituationen nu är väsentligt sämre än 1974. Arbetslösheten — om man begränsar sig till Örnsköldsviks kommun — inom byggnadsgrovarbetarkåren och anläggningsarbetarkåren har under perioden december 1978-maj 1979 pendlar mellan 140 och 230 personer. Detta innebär att mellan 10 och 15 96 av anläggningsarbetarkåren varit arbetslösa. Inom transportsektorn har 48 åkare med egna fordon under vinterhalvåret haft sina fordon uppställda. Prognoserna för kommande vinter ser inte bättre ut. En lika stor nedgång som 1978-1979 befaras. Byggaktiviteten är låg, inga vägutbyggnader eller andra större objekt äratt vänta inom de närmaste tre åren. Både från arbetsförmedlingen och från åkerinäringen anser man det nödvändigt att ett större projekt, som t.ex. ett industrispår till Husum, kommer i gång. Om man ser sysselsättningsläget på litet längre sikt, finner man att det i Örnsköldsvik behövs 2 240 nya arbetstillfällen fram till 1985 för att man skall komma upp i samma förvärvsfrekvens som råder för riket. Med den positiva syn på utbyggnaden av industrispåret till Husum som kommer fram i både propositionen och utskottsbetänkandet och mot bakgrund av vad jag anfört om bl.a. sysselsättningsläget, utgår jag ifrån att regeringen vidtar sådana åtgärder, att spåret kan börja byggas inom en snar framtid. Herr talman! Jag har inget särskilt yrkande.

Herr talman! Jag vill instämma i allt vad Rune Jonsson i Husum här har sagt. Frågan är inte ny, sade Rune Jonsson. Det är riktigt. Det är också riktigt att frågan 1974 var nära sin lösning. Det berodde på motioner som hade väckts i riksdagen och på aktiviteter som jag under många år hade bedrivit för att få fram detta industrispår. Vad som då fattades var ett enkelt initiativ av dåvarande kommunikationsministern för att få in de pengar som slutligen behövdes för att regeringen skulle kunna acceptera den utbyggnadsplan som var överenskommen mellan samtliga berörda parter. Jag beklagar att byggandet av spåret inte genomfördes då. Men frågan är i dag lika aktuell eller, som Rune Jonsson sade, ännu aktuellare. Utskottet har, som Rune Jonsson sade, behandlat motionen 2387 mycket positivt. Vi förutsätter att det aktuella projektet övervägs inom ramen för de sysselsättningspolitiska åtgärder som behövs. Statsmakterna är alltså positivt inställda. Vad som nu behövs är en aktiv insats från kommunen och länsstyrelsen för att övertyga myndigheterna om behovet av spåret. Kommunen har av och till tagit initiativ i denna fråga, särskilt på sista tiden. Det hälsar jag med tillfredsställelse. För att ytterligare understryka mitt intresse av att denna fråga blir löst vill jag för Rune Jonsson nämna att jag har föreslagit kommunikationsministern att hon skall ge tilläggsanvisningar till berörda län att se över behovet av virkestransporter inom de inre delarna av Norrland. Samtidigt skall man se över behovet av industrispår. Avsikten är alltså att få en samlad kartläggning av hela transportbehovet när det gäller virkessektorn. Vad Rune Jonsson har sagt om de kortväga transporterna mellan de olika verken är exakt vad jag tidigare har framfört. Vi är helt på samma linje, och det är skönt att han, nu när han är i opposition, verkligen tar initiativ och stöttar denna fråga.
Herr talman! Jag är tacksam för att utskottets talesman Rolf Sellgren är så positiv till denna utbyggnad. Man skall komma ihåg att 1974, då denna fråga senast var uppe, pågick byggnationer av stora mått i Husum. Den dåvarande socialdemokratiska regeringen ville därför avvakta. Vad som nu har hänt i Örnsköldsviksområdet är att just dessa byggnationer har avstannat, och det har medfört stora problem och besvärligheter för de anläggningsarbetare som tidigare arbetat på industribyggen i Husum. Jag kan tala om för Rolf Sellgren att både från kommunens och från länsstyrelsens sida kommer man att ta initiativ i denna fråga, eftersom läget nu är som det är med sysselsättningen och har blivit under de senaste åren av borgerligt styre.
Herr talman! Rune Jonsson i Husum och jag närmast kompletterar varandra i våra inlägg. Jag vill dock rätta honom i ett avseende. Han sade att regeringen 1974, då den här frågan stod inför sin lösning, ville avvakta utvecklingen. Det är inte hela sanningen. Det är riktigt att stora utbyggnader då hade påbörjats vid Mo och Domsjös fabriker i Husum och att det hade återverkan på arbetsmarknadsläget. Men den ekonomiska frågan var den som avgjorde beslutet. Man ansåg att industrin inte hade satsat tillräckligt mycket pengar i projektet. Men under det s.k. övervinståret 1974 skulle företaget säkert ha satsat mer pengar i en sådan här utbyggnad, om vi hade haft en någorlunda initiativkraftig kommunikationsminister. Jag är glad över att man från kommunens och länsstyrelsens sida skall ta initiativ. Jag har också arbetat med den här frågan under hand, och jag hoppas att den snart får en lösning. Det är nämligen så att man inte bara behöver se till arbetsmarknadsläget i Örnsköldsviks kommun. Det finns ett större upptagningsområde när det gäller arbetskraft — hela Ådalen — inom pendlingsavstånd. Projektet kan startas, oavsett hur arbetsmarknadsläget är just i Örnsköldsviks centralort och trakterna där omkring.
Herr talman! För mig var det en nyhet att Mo och Domsjö AB 1974 skulle ha varit villigt att gå in med mer pengar. Även på den tiden såg man det väl från företagets sida som svårt att gå in med pengar till något annat än det som låg inom fabriksområdet. Enligt den linjen har man hela tiden agerat. Jag är tacksam för att Rolf Sellgren, som ju tillhör det parti som innehar regeringsmakten, vet mera och kommer att aktualisera denna industrispårutbyggnad, men jag kan förutsäga att det kommer att bli väldigt svårt att få företaget att gå in med pengar i projektet mer än till just bandelen inom det egna industriområdet. Så pass mycket information har jag från det hållet att jag kan förutsäga det. Men jag är tacksam för att jag kommer att få draghjälp i denna fråga.

Herr talman! När den sedan länge efterlängtade propositionen om en ny trafikpolitik kom i våras blev den en mycket stor besvikelse. Den blev en besvikelse framför allt för alla oss som bor i län där det finns olönsamma järnvägar, som vi på så många olika sätt sökt bevara och förstärka. Vi hade väntat oss att det av riksdagen så många gånger uttalade samhällsekonomiska synsättet skulle slå igenom och att propositionen skulle innehålla förslag som skulle innebära förbättringar av lönsamheten på de aktuella bandelarna. Som bekant blev det tvärtom. Järnvägsnätet delades upp i tre grupper, varvid i realiteten endast en grupp — dets.k. riksnätet — hade en oreserverad chans att överleva. En lång rad bandelar räknades i stället upp i regeringsförslaget som sådana som skulle bli föremål för nedläggningsprövningar, en åtgärd som vållat mycket stor oro i de berörda länen. Så mycket mer glädjande är det då att konstatera att trafikutskottet i sitt betänkande — som i och för sig är ett mycket märkligt aktstycke genom att det iså stor utsträckning skiljer sig från propositionen, vilket också omvittnats av många talare här i dag — avvisat propositionens tankegångar på dessa punkter. Därmed har också den motion som de socialdemokratiska riksdagsledamöterna på Värmlandsbänken väckt i anledning av dessa avsnitt i propositionen i stort blivit tillgodosedd, liksom kravet i samma motion att de regionala trafikhuvudmännen förutsättningslöst skulle få pröva utformningen av det framtida järnvägsnätets indelning. Det är också med tillfredsställelse som jag noterar att trafikutskottet slår fast att det inte kommer att få ske någon övervältring av kostnader från staten till kommunerna, vilket kunde befaras om propositionens intentioner blivit verklighet. Jag är också mycket glad över trafikutskottets välvilliga behandling av vår motion 1978/79:961, där vi föreslår införande av lågprislinjer även när det gäller godstransporter. Utskottet har funnit det angeläget att SJ utreder frågan om en försöksverksamhet med denna inriktning och hemställer att detta ges regeringen till känna. Om jag sålunda är mycket nöjd med trafikutskottets ställningstagande då det gäller de trafiksvaga bandelarna, är jag inte lika nöjd med behandlingen av vår motion 1978/79:460, som inlämnades under allmänna motionstiden och som gäller krav på utredning om förstatligande av privatägda Nordmark-Klarälvens Järnvägar i Värmland. Här har utskottet avvisat motionskravet med motivering att banan är i privat ägo och att det hittills inte har kommit någon framställning från ägarhåll om ett statligt övertagande. Man hänvisar också till att 85 96 av transportvolymen numera överförts till landsvägstransport. Ja, just det! Det var ju detta förfarande som föranledde motionen från de socialdemokratiska ledamöterna på Värmlandsbänken.

Detta ansåg vi vara så allvarligt att vi inte stillatigande kunde åse det, och eftersom de kommunala myndigheterna gjort vad som var möjligt då det gällt att försöka förmå det aktuella bolaget att avstå från planerna — men utan resultat — ansåg vi att ett ingripande från statsmakterna var motiverat. Hela synsättet i den nya trafikpolitiken talar för att vi skall utnyttja järnvägens resurser bättre. NKLJ-banan är en resurs som ligger nära nog outnyttjad i dag. Vid sidan om den stora kvantitet virke som nu fraktas på landsväg torde förutsättningar finnas för att återinföra persontrafiken med tanke på det mycket stora antal pendlare — omkring 2 000 arbetspendlare samt ett stort antal gymnasieelever — som varje dag trafikerar sträckan Karlstad-Forshaga-Deje. Genom den situation som f. n. råder på oljemarknaden är f. ö. motiven för ett bibehållande av NKLJ-banan i dag ännu starkare än när vi skrev motionen under allmänna motionstiden. Samtliga kommuner som är berörda av NKLJ-banan har engagerat sig i den här frågan, liksom föreningar och grupper. En namninsamling har också genomförts och listor översänts till berörda utskott och departement. Alla kräver ett agerande från statsmakternas sida. Utskottets avstyrkande av motionen verkar vara mest av formell karaktär och bero på att det inte har kommit in någon framställning från ägarna — och jag skall därför inte yrka bifall till vår motion. Men får jag tolka utskottets skrivning så, att om det hade funnits en sådan framställning så hade utskottet ställt sig välvilligt till vårt krav på en utredning om möjligheterna till ett statligt övertagande? Och om det kommer en sådan framställning, kan vi då förvänta oss en positiv behandling?